Herr talman! För det första säger vi om vårt förslag till försäkring att vi absolut inte skall stanna vid 60 % utan att det är delat i två delar. Den ena delen är 60 %. Den andra delen på 20 % är också obligatorisk. Men skillnaden är att vi har föreslagit en sparförsäkring som kommer individen tillgodo. Det är en personlig försäkring att spara till. I stället för att spara på banken, sparar man i en försäkring. Man kan se till att detta ger en bra räntabilitet. Vi tycker att det är ett utmärkt förslag. Det är inte alls fråga om bara 60 %. Det som skiljer Socialdemokraterna och oss i fråga om detta är att vi tycker att det är en rättighet för alla människor i dag att ha ett naturligt skydd vid arbetslöshet. Precis som man är skyddad när man har en sjukförsäkring skall man automatiskt också vara skyddad med en arbetslöshetsförsäkring. Man skall inte behöva ansöka om detta på en massa ställen. Däremot har vi med kraft gått emot förslaget om nytt regelverk och nya arbetsvillkor, vilket jag nyss talade om. Vi har sagt nej till denna utförsäkringsbomb. Vi är helt eniga med Socialdemokraterna om att utförsäkringsbomben, om regeringens förslag hade gått igenom, skulle ha blivit precis så som ni har sagt. Detta håller vi fullständigt med er om. Vad som skiljer oss åt är att vi i Ny demokrati vill ha en rättighet för alla människor. Därför har vi sagt ja till principerna för en allmän försäkring. Det har nu med kraft sagts här i kammaren att om arbetsmarknadsministern i mars återvänder med samma dåliga förslag, blir det samma nej från oss. Nu måste han anstränga sig och göra något konstruktivt som är bra för Sverige. Det bästa vore om alla kunde gå med på detta; Socialdemokraterna, borgarna och vi. Man kan inte i dag slå på de arbetslösa som redan ligger. Det är vi mycket medvetna om. Vi ställer inte upp på det.

Herr talman! Med det förslag som arbetsmarknadsutskottets majoritet nu lägger fram tas de första stegen mot en allmän, obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Därmed fylls en svårförklarlig lucka i det socialförsäkringssystem som brukar inrymmas i begreppet den generella välfärdspolitiken. En allmän arbetslöshetsförsäkring har funnits med på de borgerliga partiernas önskelista under många år. Gång på gång har vi föreslagit en utredning om en sådan försäkring. Gång på gång har våra förslag avslagits av den tidigare majoriteten bestående av en kombination av socialdemokrater och kommunister. Det var först med bildandet av den nuvarande regeringen som en utredning kom till stånd -- den utredning som utfördes av Gerhard Larsson och som presenterades i våras. De flesta med Sverige jämförbara länder har någon form av obligatorisk försäkring vid arbetslöshet. Sverige är ett av de få undantagen med en frivillig försäkring. Den svenska försäkringen har också efter sänkningen till 80 % den högsta ersättningsnivån jämfört med andra länder. Däremot är det ytterst tveksamt om den svenska arbetslöshetsförsäkringen kan betecknas som ''privat'' i någon rimlig mening, vilket har påståtts i debatten. Försäkringen administreras av de fackligt anknutna a-kassorna och är obligatorisk för fackföreningsmedlemmar, även om icke fackligt anslutna har rätt att bli medlemmar om de uppfyller villkoren för försäkringen. Det finns också särskilda kassor för företagare. Men där slutar också alla likheter med privata försäkringar. Försäkringen är i alla sina detaljer lagstadgad. AMS är tillsynsmyndighet. Ersättningsnivåerna fastställs av regering och riksdag. Finansieringen sker till Arbetsmarknadsfonden, i allt väsentligt i form av en skatt på lönesumman för alla anställda -- vare sig de är anslutna till försäkringen eller ej. Underskotten betalas över statskassan. Egenavgiften är ytterst blygsam. Över Arbetsmarknadsfonden finansieras också det kontanta arbetsmarknadsstödet, KAS, liksom utbildningsbidrag och permitteringslöneersättningar. Det går inte rimligen att kalla en försäkring som fungerar på sådana villkor för ''privat''. miljarder kronor täcker arbetsgivaravgifter och medlemsavgifter mindre än 15 miljarder kronor. Resten belastar statens ökande skuldbörda. Till utgången av innevarande budgetår beräknas statens upplåning för detta ändamål uppgå till 55 miljarder kronor. Det är alltså oerhört stora belopp som vi talar om. Med nuvarande tendenser på arbetsmarknaden och om ingenting görs kommer underskottet vid utgången av 1995 att ha växt till 130--140 miljarder kronor. Ingen nation klarar av att låta en försäkring som fungerar på detta sätt få fortsätta att gälla som om ingenting hänt. Det duger inte att dagens generation på område efter område bygger upp ett skuldberg som skjuts framåt i tiden för att betalas av kommande generationer. Om detta är de flesta i stort sett eniga. Utskottet lägger nu fram förslag till principbeslut om en allmän försäkring och förslag till en ny finansiering. Regeringens förslag i övrigt har utskottet inte tagit ställning till i detta betänkande. Anledningen till detta är att regeringen i sin proposition aviserade att den avsåg att återkomma till riksdagen under våren med ett fullständigt förslag till allmän arbetslöshetsförsäkring. Utskottet valde då att avvakta den propositionen för att kunna bedöma förslagen i ett helhetsperspektiv. Utskottets ställningstagande nu innebär att arbetsgivaravgiften på 2,12 % på lönesumman förblir oförändrad. En individuell försäkringsavgift på 1 % under 1994 och på 2 % 1995 införs på förvärvsinkomster upp till 7,5 basbelopp. Avgiften blir avdragsgill vid beskattningen. Någon avgift kommer dock inte att tas ut av dem med de lägsta inkomsterna. Gränsen är satt vid 25 % av basbeloppet. Härigenom förstärks finansieringen av försäkringen fullt utbyggd med drygt 6 miljarder kronor på helårsbasis. Denna finansieringsmodell innebär att alla arbetande medverkar till finansieringen och att avgifter och förmåner knyts nära samman, åtminstone upp till den förmånsgrundande nivån på Den finansieringsavgift som a-kassorna i dag betalar till staten slopas. Därigenom ges a-kassorna en möjlighet att sänka medlemmarnas avgifter. Socialdemokraterna har valt en annan modell för den finansiering som också de anser vara nödvändig. De föredrar emellertid att höja sjukförsäkringsavgiften med 1,9 % redan från den 1 januari nästa år. Om ett par veckor alltså. Varför är oklart, om det inte helt enkelt är så att de inte vill att det skall framgå att man faktiskt inför en egenavgift i arbetslöshetsförsäkringen. För den enskildes kostnader för försäkringen innebär det socialdemokratiska förslaget fr.o.m. 1995 ingen skillnad jämfört med regeringens förslag. Det finns dock en annan skillnad, nämligen att Socialdemokraterna vill passa på att höja marginalskatten med 5 %, dvs. man vill spräcka den bärande principen i skattereformen. För dem som svärmar för ''solidaritetsskatter'' och ''värnskatter'' kan det vara skäl att notera att 5 % höjd marginalskatt inte ger större intäkter till staten än 3,8 miljarder kronor, rent matematiskt. Men den skada en sådan höjning skulle medföra på ekonomin skulle med all säkerhet kosta mycket mer. Sådana skatter innebär ingen lösning på statens finansieringsproblem. Socialdemokraterna säger nej till att ta bort finansieringsavgiften. Likaså säger de nej till att höja den lägsta ersättningen i KAS och arbetslöshetsförsäkringen från 198 kr till 245 kr. Mot bakgrund av de våldsamma utfallen från socialdemokraterna då regeringen återställde lägsta ersättningsnivån till 1992 års nivå, dvs. 198 kr, är det minst sagt anmärkningsvärt att man nu säger nej till en höjning till 245 kr. Man säger också nej till en höjning till 227 kr. Det var den gången ingen hejd på allt elände som skulle drabba nationen som en följd av sänkningen med 29 kr. Nu stannar man i en reservation för en höjning med 12 kr, vilket saknar underlag i motionen, och det kan ju vara intressant. Nu vill man försöka ge intryck av att ta större ansvar för nationens ekonomi. Sanningen är väl helt enkelt, Johnny Ahlqvist, att socialdemokraterna i utskottet gjorde en miss som man nu hjälpligt försöker släta över. Det är helt riktigt, Hans Andersson, att 245 kr var det pris vi fick betala för att få majoritet för finansieringen av den allmänna försäkringen. Det är alltså skillnaden mellan 227 kr och 245 kr vi talar om. Det är helt normalt att sådant sker i en förhandling. Samtidigt är det knappast fel att på det sättet stödja dem som har det sämst ställt. Man kan ju räkna med att de som har denna låga ersättningsnivå kommer att använda tillskottet till att förbättra sin levnadsstandard, dvs. till konsumtion. Det är en effekt som jag inte förstår att socialdemokraterna kan vara emot i just det här sammanhanget. Den sänkning av momsen som ni förordar, skulle ju kosta statskassan oändligt mycket mer. Hans Andersson kritiserar handläggningen i utskottet. Det är en märklig kritik, tycker jag. Socialdemokraterna, som i decennier varit i minoritet i den här riksdagen har klarat sina voteringar i kammaren med stöd av kommunisterna, sedermera Vänsterpartiet. En borgerlig minoritetsregering har ingen trogen partner i riksdagen att luta sig emot. Den får förhandla sig fram till en majoritet från fall till fall. Det får ske med hjälp av den sammansättning som väljarna har beslutat att riksdagen skall ha. Så enkelt är det i en demokrati. Att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inte hade för avsikt att samarbeta framgick med all önskvärd tydlighet av deras sätt att i motionerna attackera regeringen. Det framgick också under utskottsarbetet, där man ibland trodde sig förflyttad till ett agitationsmöte i Folkets hus. Jag vill här beröra det Laila Strid-Jansson tog upp om fusket i arbetslöshetsförsäkringen. Vi har inga delade meningar i utskottet om nödvändigheten av att stävja fusk, i den mån sådant förekommer. Men vad som göras skall är faktiskt redan gjort. AMS håller på att utreda detta. Vi får se vad som kommer fram av den utredningen. Är vi inte nöjda, får vi givetvis gå vidare. Det är en självklarhet. Herr talman! Det är inte ett utslag av hyckleri när jag nu beklagar att socialdemokraterna är så låsta vid föråldrade och förstelnade institutioner på arbetsmarknaden. Många med mig minns förmodligen fortfarande Mona Sahlins sammanfattning i valrörelsen 1991: Det är en ny tid! Ja, det är en ny tid, och en ny tid måste man möta med öppet sinne för de förändringar som krävs för att man skall kunna ta till vara dess möjligheter. Här behövs förändringar, och det största politiska partiet borde ligga långt framme i förändringsarbetet och i arbetet med att förklara behovet av förändring samt utöva politiskt ledarskap. Nu agerar man i stället bromskloss och utnyttjar sin slagkraftiga och resursstarka propagandaapparat till en ohämmad skrämselpropaganda och till att sprida bakåtsträvande klasskampsparoller. Detta är olyckligt för oss alla. Socialdemokraterna erkänner att det finns problem med den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen. Men de har ingen lösning på problemen. Allt de har att komma med är ett grundskott i skattereformen. Någon allmän arbetslöshetsförsäkring har de däremot inte för avsikt att förorda. Däremot höjer de avgifterna lika mycket som den borgerliga regeringen och den tidigare regeringen. De har ingenting att säga om det orättfärdiga i att en försäkring som i praktiken betalas av alla via löneskatter och över skattsedeln inte står öppen för alla på lika villkor. Att det är så här kan alla de vittna om som har sökt separat medlemskap i en akassa och som har mötts med ovilja, administrativt krångel och t.o.m. hot. Jag har i dagarna fått ett färskt exempel. En person har fått vänta mer än ett år på att bli insläppt, efter att först ha nekats inträde i en a-kassa. Det krävdes överklaganden till både JO och AMS innan det medlemskapet beviljades. Jag har under årens lopp fått många, många sådana exempel. Så här får det givetvis inte gå till i ett rättssamhälle. Det är också svar på påståendet att försäkringen fungerar bra som den gör i dag. Försäkringen fungerar inte bra. Den fungerar mindre bra också på andra sätt. I dag saknar var tredje arbetslös försäkringsskydd. Var femte uppfyller inte ens villkoren för KAS. Avgifterna täcker i dagens läge knappt en fjärdedel av utbetalade ersättningar. Den nuvarande KAS-nivån är otillräcklig för en tillräcklig försörjning. Ersättningsnivån är också otillräcklig för dem som har inkomster över det s.k. taket. Det handlar om många yrkesarbetare och högre tjänstemän. Försäkringen fungerar inte bra för företagare. Då det däremot gäller anhöriga till företagare genomförde riksdagen i våras förändringar i regelsystemet som medför klart rimligare bedömningar än tidigare. Deltidsstämplandet har under alla år varit ett problem i försäkringen. Regeländringar har gjorts flera gånger utan att problemen egentligen har lösts på ett tillfredsställande sätt. En annan fråga som måste lösas är de möjligheter till långvarig rundgång mellan perioder med akassa och perioder med någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd som nu finns. Människor blir inlåsta i bidrags och stödsystemen och riskerar att permanent hamna utanför den reguljära arbetsmarknaden. Den skiss som regeringen presenterade och utfäste sig att återkomma till i den kommande propositionen visade på en garanterad inkomsttrygghet under ca två och ett halvt år, vilket torde vara en ganska rimlig ersättningsperiod. Med en väl fungerande arbetsmarknad skall ingen behöva gå utan reguljärt arbete under längre tid än så. Givetvis måste det vid en övergång till ett nytt system införas övergångsregler som medger en för de berörda acceptabel infasning i det nya systemet. Man skall, när man diskuterar arbetslöshetsförsäkringen, vara medveten om att den inte är det enda ekonomiska skyddet som finns vid arbetslöshet. Ett annat lagfäst skydd är den statliga lönegarantin som ger en garanterad inkomst vid konkurser. Dessutom finns på samtliga kollektivavtalsområden på arbetsmarknaden olika avtals och försäkringslösningar som ger olika grader av inkomstgarantier. Det finns exempel på inkomstgarantier som i kombination med a-kassa sammantaget överstiger 100 % av tidigare lön. Inkomstgarantier ges i avtalsförsäkringen AGB och i olika trygghetsavtal, där framför allt avtalet på den statliga sidan ger mycket långtgående förmåner. Förmånerna är ofta så utformade att de täcker skillnaden mellan arbetslöshetsförsäkringen och den tidigare inkomsten. I vissa fall täcker de också skillnader mellan den tidigare inkomsten och en lägre inkomst från ett nytt arbete. Dessa försäkringar och avtal, som utgör en form av fallskärmar, finansieras i sin helhet av arbetsgivaren. Den som är intresserad kan hitta en bra sammanfattning av dessa avtal i Gerhard Larssons utredning. Vad vi måste fråga oss är om det samlade systemet verkligen gynnar den s.k. arbetslinjen. Socialdemokraterna säger blankt nej till en allmän arbetslöshetsförsäkring och därmed också till en finansiering som på minsta sätt påminner om att vi har att göra med vad som redan i dag i realiteten är en statlig försäkring, dock icke allmän. Det finns anledning att närmare studera socialdemokraternas sätt att hantera hela frågan om arbetslöshetsförsäkringen. De begär nu en parlamentarisk utredning. Socialdemokraterna har tidigare sagt blankt nej till utredningar. Det finns ingen anledning att tro annat än att detta krav nu endast är ett försök att skjuta frågan på framtiden och därigenom stoppa införandet av en allmän försäkring. Gerhard Larsson lyckades i sin utredning inte få gehör från partsorganisationerna för tanken på en allmän försäkring. Remissvaren visar en massivt negativ inställning från LO och TCO till en allmän försäkring. Motiven är väl sammanfattade i den socialdemokratiska motionen. Jag har hört Johnny Ahlqvist upprepa dem här i dag. Man anser att förslaget ingår i en medveten strategi från regeringens sida mot löntagarna och deras organisationer, att facket skall försvagas, att lönespridningen skall öka, att lönenivåer skall pressas ner och kollektivavtalens ställning undergrävas. Snälla nån då! Jag trodde att försäkringens uppgift var att garantera en hygglig ekonomisk trygghet åt arbetslösa. Och så visar det sig att försäkringens huvuduppgift tydligen är att stärka de fackliga organisationerna och deras lönepolitik. Så tycks det faktiskt vara. Arbetslöshetsförsäkringen i sin nuvarande form är ett fackligt monopol som ingår i det fackligtpolitiska imperiebygge som socialdemokraterna har byggt upp. Den svenska arbetslöshetsförsäkringen är uppbyggd enligt den s.k. Gentmodellen. Det innebär att den administreras av facket eller av kassor som kontrolleras av facket och att det är fackliga funktionärer som innehar den institutionella makten i försäkringens genomförandeprocess -- dessa fina ord har jag läst mig till. Försäkringen är i denna modell på något sätt knuten till det fackliga medlemskapet. I de länder som har valt Gentmodellen, dvs. Sverige, Danmark, Finland och delvis Belgien, är den fackliga anslutningsgraden hög, mer än 75 %, och arbetarpartiernas regeringsdeltagande högt. Den slutsats man kan dra -- och jag hänvisar då till Bo Rothsteins avhandling Den korporativa staten -- är att en korporativ institution som ett Gentsystem fungerar i viss mån självförstärkande, eftersom det tenderar att systematiskt stärka de krafter som har intresse av att försvara dess existens. Och i det svenska fallet är det de korporativa politiska strukturerna som mera förklarar den svenska arbetarklassens exceptionella organisatoriska styrka än tvärtom. Det är precis detta som Socialdemokraternas, LO:s och TCO:s sanslösa utfall mot förslaget till en allmän arbetslöshetsförsäkring handlar om. Det är för att bevara de fackligt kontrollerade a-kassorna och det socialdemokratiska imperiet som vi i dag ser röda fanor och hör klasskampsparoller på gatorna i demonstrationer som mest av allt påminner om de konservativa gammalkommunisternas demonstrationer i Den borgerliga regeringen och majoriteten i arbetsmarknadsutskottet har haft helt andra utgångspunkter för sin strävan. Vi vill åstadkomma en allmän arbetslöshetsförsäkring som ger arbetslösa en anständig inkomsttrygghet och som finansieras på ett sätt som gör att försäkringen blir robust och håller för påfrestningar utan att rasera statsbudgeten. Det är ett hederligt syfte, som inte på något sätt står i konflikt med en fackföreningsrörelse som bygger sin styrka på medlemmarnas förtroende. Nu tar vi ett första steg i den riktningen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Jag vädjar till kammarens ledamöter att någorlunda hålla sig till de på förhand angivna taletiderna. I annat fall kommer vi inte att klara av att ha votering i detta ärende i dag.
Herr talman! Jag hade nästan väntat mig denna infallsvinkel från Sonja Rembo. Hon gör ett generalangrepp på den fackliga rörelsen och säger att den som en maffia har styrt verksamheten i Sverige. Det hade gjort mig oerhört förvånad om Sonja Rembo inte hade gjort detta inlägg. Det var precis det jag förväntade mig. Jag tycker inte att det tillför någonting till en saklig debatt att göra sådana påhopp på de fackliga organisationerna. Visst är det en ny tid, Sonja Rembo. De människor som i dag har demonstrerat här utanför riksdagshuset har i varje fall i verkligheten fått uppleva att det är en ny tid och att det håller på att genomföras ett systemskifte. Jag tycker det är skönt att Sonja Rembo står här i talarstolen och säger att en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring länge har varit ett önskemål från SAF och Moderaterna. Varför har det stått så högt upp på era önskelistor? Jo, därför att ni kan använda detta för att göra ett generalangrepp på de fackliga organisationerna. Vi är överens om att underskottet i Arbetsmarknadsfonden måste rättas till. Skillnaden mellan våra förslag är att med vårt förslag till finansiering går pengarna till Arbetsmarknadsfonden. Jag skulle gärna vilja att Hörnlund i sitt inlägg, talar om var i propositionen det står att dessa pengar skall gå till Arbetsmarknadsfonden. Det står ingenstans i propositionen. Där står bara att medlen skall tillföras staten. De skall tillföras det fögderi som snart har gått i konkurs beroende på den borgerliga politiken. Sonja Rembo säger att det vore att bryta mot skatteöverenskommelsen om man nu helt plötsligt skulle införa en värnskatt. Jag kan inte se att det finns någonting kvar för regeringen att bryta mot i skatteöverenskommelsen. Jag tror inte att den behöver få några sömnlösa nätter om den skulle följa vårt förslag. Jag sade i mitt inledande anförande, och jag säger det än en gång till Sonja Rembo: Vi var överens om att vi i detta land skall ha en allmän arbetslöshetsförsäkring. Vi socialdemokrater är inte några motståndare till detta. Skillnaden finns i de förslag till utformning som har lagts fram. Ni säger: Deltidsstämpling är ett stort problem, och det vill Socialdemokraterna inte lösa. Vi har lagt fram konkreta förslag i vår motion om hur man t.ex. skall lösa detta. Varför har inte Sonja Rembo ställt upp på de förslagen? Fast man från Moderaterna säger att propositionen egentligen är den sämsta som har kommit från departementet ställer man lojalt upp för regeringssamarbetet. Arbetslöshetsfonden, som det skrivs i propositionen, Sonja Rembo, eller har jag läst fel?
Herr talman! Johnny Ahlqvist sade att socialdemokraterna ställer upp på en allmän arbetslöshetsförsäkring. Det var en nyhet för mig. Ni har sagt nej till en allmän försäkring i alla år när vi från de borgerliga partierna har krävt utredning om en allmän försäkring. Detta är inte något nytt uppslag från borgerligt håll. Frågan om en allmän försäkring har utretts gång på gång. Den utredning som gjordes år 1974, den s.k. ALF-utredningen, är ett sådant exempel. Poängen är att ni inte ställer upp på en allmän försäkring som fungerar på samma sätt som t.ex. Johnny Ahlqvist. Ni vill ha en försäkring som är knuten till a-kassorna. Det är ni som slåss för a-kassemonopolet, inte vi. Det är väl därför som Johnny Ahlqvist gör så stor poäng av att finansieringen i regeringens förslag tillfaller staten och inte Arbetsmarknadsfonden. Vad är det egentligen för skillnad på det? I båda fallen måste staten låna pengarna. I båda fallen måste skattebetalarna i en eller annan form betala räntor på dessa pengar. Jag kanske får erinra om när Socialdemokraterna för några år sedan dränerade Arbetsmarknadsfonden på ungefär 2,5 miljarder kronor -- de tyckte att det fanns för mycket pengar där -- som de betalade ut till a-kassorna, dvs. till de fackliga organisationerna. Jag skulle gärna vilja fråga Johnny Ahlqvist om socialdemokraterna är för en allmän obligatorisk försäkring. Vad menar Johnny Ahlqvist när han säger att de är för en allmän försäkring?
Herr talman! Jag beklagar att Sonja Rembo inte arbetar så demokratiskt att hon kan läsa andras motioner. Vi skriver faktiskt i vår motion att vi ställer upp för en allmän arbetslöshetsförsäkring. Jag kan inte se vad en koppling till facket eller inte har med begreppet allmän arbetslöshetsförsäkring att göra. Sonja Rembo säger att det viktigaste för moderaterna är att man har en allmän arbetslöshetsförsäkring. Förslaget från Börje Hörnlunds departement innebär inte en allmän arbetslöshetsförsäkring eftersom fler människor ramlar ut ur systemet än vad som sker i dag. Jag kan inte kalla det för en allmän arbetslöshetsförsäkring, om fler människor ställs utanför genom det förslag som Börje Hörnlund har lagt fram. Det är märkligt att Sonja Rembo kan benämna det en allmän arbetslöshetsförsäkring. Det är det faktiskt inte. Vad är det för skillnad om pengarna lånas upp, säger Sonja Rembo. Det har en oerhört stor betydelse. Den borgerliga majoriteten i riksdagens arbetsmarknadsutskott sågar av våra förslag t.ex. när det gäller uppsägningar av kommunalt anställda. Sonja Rembo säger att det är två olika system och att man inte kan agera så. Men nu kan man helt plötsligt ta in pengar till statskassan fast de egentligen skall gå till Arbetsmarknadsfonden. Det hade varit bra om Sonja Rembo hade svarat på de frågor jag ställde till henne. Men jag förstår att det är mycket besvärande att göra det.
Herr talman! Det är bra att Johnny Ahlqvist säger att det inte spelar någon roll om pengarna finns i Arbetsmarknadsfonden eller i statskassan. Det var dit jag ville komma. Socialdemokraterna säger i sin reservation att de vill att alla förvärvsarbetande skall ha möjlighet att omfattas av en inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring. Detta vill man utreda, och sedan vill man analysera varför en del har valt att stå utanför försäkringen. Det tyder inte alls på att Socialdemokraterna är intresserade av det som i egentlig är en mening allmän försäkring, dvs. en del av den generella välfärdspolitiken. Jag tycker att Johnny Ahlqvist är skyldig kammaren en förklaring till vad det egentligen är socialdemokraterna avser med sitt återkommande nej-sägande och sin absoluta vägran att över huvud taget konstruktivt diskutera dessa frågor. Om ni hade varit intresserade av att åstadkomma en konstruktiv lösning av dessa frågor, hade vi haft en helt annan typ av motioner att arbeta med i utskottet. Då hade vi fått en helt annan debatt i utskottet. Vi har inte sett några som helst tecken från socialdemokraterna på att det finns ett sådant intresse.

Herr talman! Hans Andersson sade att det handlar om människors väl och ve. Det är precis vad det gör. Arbetslösheten är bekymmersam, för att uttrycka sig milt. Människor mår inte bra av den här situationen. Jag har inte i denna kammare eller över huvud taget från något parti hört några förslag till lösningar på hur vi skall få nya jobb. De förslag som har kommit har kommit från regeringen. Där finns det en medveten politik som skall ge nya jobb och nya företag och skapa tillväxt i ekonomin. Det är detta vi måste ha. Sedan kan vi i arbetsmarknadsutskottet hålla på och diskutera ersättningar, arbetsmarknadspolitiska åtgärder etc., men det kan ju aldrig ersätta riktiga jobb. Det skall den ekonomiska politiken göra. Den diskuterade vi i den föregående debatten här i kammaren. Jag skall därför inte fördjupa mig i den. Jag tycker inte att det som nu föreslås är en osolidarisk finansiering. Vi får tvärtom en finansiering som knyter förmåner och avgifter till varandra. Det gör avgifterna och kostnaderna synliga för de enskilda människorna. Även de som tidigare har valt att stå utanför försäkringen får på det här sättet vara med om att finansiera arbetslöshetsförsäkringen samtidigt som de blir medlemmar i den. Jag tycker att det är ett helt normalt sätt att lösa ett försäkringsproblem. Sedan talar Hans Andersson väldigt mycket om utförsäkringsbomb och låga ersättningsnivåer, även om han nu accepterar höjningen av det lägsta ersättningsbeloppet till 245 kr, men han gör ingen antydan om hur detta skall finansieras. Han vill ha mer pengar till allt. Han vill alltså ytterligare öka statens skuldbörda, vilket konto den än kommer att bokföras på. Det är väl den mest ansvarslösa politik man kan föra i det här läget.

Herr talman! Det är ju precis det jag gör, Hans Andersson! Det är ju därför jag vill ha en allmän arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla. Det är av respekt för dem som har det sämst i dessa sammanhang och har de lägsta ersättningarna som utskottsmajoriteten föreslår en höjning av ersättningsnivån. Regeringen föreslog 227 kr, och utskottet har nu sagt 245. Det är ju av omsorg om de enskilda människorna och om dem som drabbas av arbetslöshet som vi gör på detta sätt. Hans Andersson har tydligen svårt att förstå detta. Hans Andersson talar om skatter och avgifter. Jag tycker att man skall ha litet respekt för de belopp som det handlar om. Om vi inte gör någonting åt arbetslöshetsförsäkringen kommer underskottet att ligga på 130--140 miljarder kronor om ett á två år. Avgiftshöjningen kommer, när systemet är fullt utbyggt, att ge 6 miljarder kronor. Det är alltså egentligen ett mycket litet tillskott till finansieringen. Den skattehöjning på 5 % som socialdemokraterna föreslår ger 3,8 miljarder. Jag såg häromdagen en beräkning av hur mycket det skulle ge om man till statskassan drog in alla inkomster över 300 000 kr. Det skulle ge 13 miljarder kronor. Man måste upprepa detta gång på gång. Skattehöjningar löser inte våra finansieringsproblem. Däremot åstadkommer de skada på vår ekonomi och på vår konkurrenskraft. Hans Andersson säger att vi skall höja arbetsgivaravgiften. Vad skulle det innebära för vår konkurrenskraft och för den exportindustri som nu är på väg att komma i gång, öka orderingången och börja nyanställa? Skall vi slå mot denna industri igen, så att det inte kan nyanställas människor? Det är fel politik Hans Andersson förordar. Det har alltid varit fel politik som Hans Andersson och Vänsterpartiet har förordat.

Herr talman! De två inledande anförandena låg väldigt långt ifrån varandra i sak. Johnny Ahlqvist sade t.ex. att ingen vet vart finansieringsavgiften skall gå. Han undrade vad det är som säger att den går till de arbetslösa. Detta uttalande kännnetecknar hela Johnny Ahlqvists anförande. Det står i betänkandet att regeringen föreslår att en allmän avgift för finansiering av kontantförmåner vid arbetslöshet skall införas. Det står ju att avgiften skall finansiera arbetslöshet! Det har vi Arbetsmarknadsfonden till. Herr talman! Den nya försäkringens första steg innehåller tre viktiga grundbultar. Den första grundbulten är en allmän obligatorisk försäkring för alla. I dag är 67 % av dem som arbetar försäkrade, 11 % omfattas av KAS, och 22 % står helt utanför systemet. Förslaget innebär att alla människor i yrkesverksam ålder skall vara försäkrade och därmed också betala till försäkringen. Det gäller dock inte dem med de lägsta inkomsterna. Så har det delvis också varit tidigare genom att alla via arbetsgivargift -- den har man ju arbetat ihop -- betalar 2,12 % av sin inkomst. Trots att alla har gjort det har bara 67 % varit försäkrade. Det är socialdemokratins högsta rättvisetempel! Jag tycker att det är felaktigt. Att alla inte har varit försäkrade beror på att alla inte har betalat sin egenavgift. Egenavgiften är mycket låg. Den räcker i dag bara till att täcka 2 % av utgifterna. Det är en liten sak. Jag tycker att det är oförklarligt att Socialdemokraterna inte gillar att alla kommer med i försäkringen. Det hedrar Hans Andersson att han för sitt parti uttalar att han vill att alla skall vara med. Det vill också TCO. Jag har ett förflutet i arbetsmarknadsutskottet. Jag har varit med när socialdemokraterna år efter år har tillbakavisat förslag om att alla människor skall vara försäkrade. De har en annan ideologi. Det är förvånande. Det är naturligt att alla betalar till sjukförsäkringen och att alla får del av den. Det är naturligt att alla betalar till föräldraförsäkringen och att alla får del av den när händelsen inträffar. Socialdemokraterna inser inte att det bör vara samma system för arbetslösa. Detta är något alldeles enormt! Nästan alla länder tar detta stora ansvar för alla arbetslösa. Det finns tre länder som inte gör det. Ett av de länderna är Sverige. När ett förslag nu äntligen kan föreläggas riksdagen är socialdemokratin inte med. Låt mig rakt upp och ned säga att jag tycker att det är skamligt! Den andra grundbulten i förslaget är friheten att välja. Fackliga kassor blir kvar, men det skapas en kassa som inte blir fackligt styrd. Våra tre KAS regioner är grunden för denna kassa. En KAS kassa finns i Ljusdal, den andra på Gotland och den tredje i Borås. Tillsammans bildar dessa kassor en gemensam landstäckande kassa, öppen för alla. Denna fria kassa och de fackliga kassorna skall konkurrera på lika villkor. Det är en självklarhet. Jag har svarat på frågor om det här i riksdagen. Det bör också Johnny Ahlqvist vara medveten om. Den tredje grundbulten är ganska viktig. Vi måste ha en rimlig finansiering. Jag vill fråga socialdemokraterna om en försäkring där utgifterna bara täcks till 2 % av de försäkrade är en bra försäkring. Är det rimligt att 2,12 % från arbetsgivarna räcker till att täcka 27 % av utgifterna? Är det rimligt att vi förutom det stora budgetunderskottet skall fortsätta att låna, låna och låna? Nu lånas det till 70 % av utgifterna. Är det rimligt att jag för tiden fram till den 1 juli nästa år behöver skriva på en lånehandling på hela 55 miljarder kronor för att det skall finnas pengar till de arbetslösa? Fortsätter vi så här ett litet tag till kommer snart alla kassans inkomster att gå till ränteutgifter, och ingenting kommer att finnas kvar till annat. Så kan man bara inte hantera saker och ting. Denna generation, vi som sitter i kammaren, skjuter över så enorma bördor på dagens unga arbetslösa, bördor som de skall betala i åratal framöver. Vi måste ju förr eller senare också våga ta ett ansvar för att börja finansiera på egen hand och inte bara låna oss fram. I den här frågan är socialdemokraterna fullständigt hopplösa. Det är bara ökade lån, ökade lån. Detta håller inte, mina damer och herrar. Nu till finansieringen -- 1 % till nyår och 1 % nästa år. Här kommer nästa socialdemokratiska konstighet. Sjukförsäkringen går med stort överskott. Arbetsmarknadsfonden och a-kassan går med ett jättelikt underskott. Då vill Socialdemokraterna höja avgiften till sjukförsäkringen, som redan har för mycket pengar, i stället för att finansiera direkt till de arbetslösa. Kan Johnny Ahlqvist förklara det eleganta tänkandet bakom detta för alla obegripliga? Det är synd att Johnny Ahlqvist måste svara på den frågan för partiets räkning. Efter det att avgifterna har höjts med två procentenheter fattas tyvärr ändå mycket pengar i Arbetsmarknadsfonden. Det finns ett sätt att klara det här -- det går nämligen inte bara att höja avgifter -- och det är att så snart det bara går återvända till en fullgod ordinarie arbetsmarknad. Då är det viktigt med sjunkande räntor och framtidstro. Då kan vi inte ytterligare höja budgetunderskottet uppåt 50 miljarder kronor, som socialdemokraterna arbetar för. På så vis får vi nämligen stigande räntor, färre ordinarie jobb, fler arbetslösa, och så är rundgången tillbaka. Jag tycker att ni litet grand skall betänka det. Jag vill också göra en del jämförelser med andra länder. I Tyskland betalar var och en 3,25 % på sin lön för att klara arbetslösheten. I Frankrike betalar man mellan 2,5 och 3 % av sin lön, och i Danmark ligger avgifterna mellan 3 400 och 4 400 kr per månad. Med det förslag som vi nu lägger fram klarar vi av att finansiera en arbetslöshet i storleksordningen 4--5. Tyvärr är sviterna från 80-talet sådana att vi i dag har en väsentligt högre arbetslöshet. Kan alla goda krafter tillsammans föra ner arbetslösheten under den nivån, går det naturligtvis också att justera ner avgifterna. Men tyvärr är det inte aktuellt för närvarande. Jag vill också beröra grundtryggheten. I dag har de med de lägsta inkomsterna 4 300 kr i månaden. I beredningsarbetet, i remisser, i utredningsförslaget och inom departementet diskuterades nivåer på 5 500--6 500. Men finansieringsläget är ju tyvärr besvärligt, så regeringen stannade i sin tur på 5 000 kr. Jag vill ändå säga att jag anser det bra att vi kan erbjuda en grundtrygghetsnivå på 5 400 kr. Också här förvånar socialdemokraterna. De av alla i denna kammare reserverar sig mot ett i och för sig lågt grundtrygghetsbelopp. De kan inte acceptera att de som har det allra, allra svårast att klara sig genom en uppgörelse skall kunna öka sina inkomster till 5 400 kr. Socialdemokraterna börjar i stället att klaga högljutt. Uppriktigt sagt tycker jag att det är bra med en hygglig grundnivå, och jag förstår inte att socialdemokratin har utvecklats på det sättet att man missunnar dem som har det allra sämst ställt denna förbättring. Jag vill sedan beklaga att förslaget om arbetslöshetsförsäkringen har delats upp i två steg. Det här är första steget, och det stora, mera sammanfattande kommer i mars månad. Det gör att man i väldigt stor utsträckning har kunnat driva en debatt grundad på missuppfattningar. När man t.o.m. kan missuppfatta vart egenavgiften skall gå förstår jag att man vill missuppfatta allting i övrigt. I mars kommer det sammanfattande förslaget, men redan i den här propositionen står det att det skall vara generösa övergångsbestämmelser, som alltså skall redovisas i mars. Jag värdesätter faktiskt att riksdagen säger att man väldigt gärna vill se båda förslagen ihop innan man fattar det slutliga beslutet. Det är väldigt svårt när det inte preciseras vad som menas med ''generösa övergångsbestämmelser''. Därutöver är det nödvändigt att vi noga följer läget. Det är klart att man måste ha en någorlunda fungerande arbetsmarknad innan man kan säga att det går ganska bra att under en tid av tolv månader med fem månaders eget arbete, högst 75 timmar per månad, kvalificera sig till en ny ersättningsperiod. Det kan inte vara bra om vi i vårt land får ett stort antal människor som går fram och tillbaka mellan att vara beroende av a-kassa och att vara föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Om man accepterar detta har man väldigt låg ambitionsnivå. Vi måste faktiskt solidariskt arbeta för att på olika sätt se till att dessa människor kommer in i ett ordinarie arbete i stället för att vara utsatta för denna fruktlösa rundgång. Det är ingen betjänt av. Dels är det enormt dyrt, dels är det inte alls bra för dem som kommer in i en sådan rundgång. Jag vill sedan litet kort påminna om vårens övningar. Regeringen erbjöd då socialdemokraterna dels att 90-procentsnivån i akassan skulle få vara kvar detta år, dels att vi tillsammans under hösten som har varit skulle sätta oss ner och arbeta med den nya a-kassan. Det var mycket generöst. Socialdemokraterna hade där fått det parlamentariska inflytandet om de hade velat ha det. Det fanns en motprestation, nämligen att vi som har jobb skulle få betala en avgift på ytterligare 30 kr i månaden. Socialdemokraterna valde att inte låta oss som har jobb betala 30 kr mer i månaden. I stället valde man att låta 90-procentsnivån gå ner till 80 %. Vi kan stå utanför det förslaget. Det är ett av de konstigaste ställningstaganden som jag över huvud taget har upplevt i ett ganska långt politiskt liv.

Herr talman! Jag föredrar att stå här i talarstolen, så att jag kan se Börje Hörnlund i ögonen när jag bemöter på de påhopp som han gjorde. Jag skall inte föra någon längre debatt med Börje Hörnlund om vårens övningar. Jag vill ändå säga att det inte var den socialdemokratiska riksdagsgruppen som sänkte ersättningarna från 90 till 80 %. Det gjorde Börje Hörnlund vid det tillfället med hjälp av Ny demokrati. Börje Hörnlund använder uttryck som ''det är skamligt av socialdemokraterna'' och höjer rösten, som han vanligtvis gör när hans argumentation är dålig. Det känner vi igen från tidigare debatter vi har haft i kammaren. Han säger att det är skamligt av Socialdemokraterna att ha en arbetslöshetsförsäkring där bara 67 % är försäkrade. Det finns ingenting i vårt förslag som hindrar att man försäkrar sig, Börje Hörnlund. Täckningsgraden kommer inte att bli ett dugg bättre med det förslag som Börje Hörnlund har lagt fram om en allmän, obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Börje Hörnlund försöker hela tiden undvika att svara på de frågor jag ställde i mitt inledningsanförande. Hur många kommer att ramla ut från försäkringsskyddet med ert förslag? Ännu fler än med nuvarande ordning, därför att ni skärper arbetsvillkoret och reglerna för de deltidsarbetslösa. Ni skärper reglerna för jämställd tid, arbetsmarknadsutbildning och ALU osv. Det är ingen obligatorisk arbetslöshetsförsäkring som ni har föreslagit, Börje Hörnlund. Den kommer att omfatta färre än den gamla försäkringen gjorde. Jag kan inte förstå att Börje Hörnlund reagerar så starkt på att vi kritiserar detta förslag. Jag ställde frågan till Börje Hörnlund: Vad händer med kommunerna i och med ert förslag? Det finns en inbyggd socialbidragsbomb i förslaget. Jag tycker att arbetsmarknadsministern skall svara på den frågan. Det finns många kommunalpolitiker som har exakt samma inställning till detta som jag, oavsett politisk färg. Men det kanske är som partivänner till Börje Hörnlund åker runt i riket och säger. De säger att detta inte är något problem, för staten skall överta kostnaden för socialbidrag. Det är kamrater till Börje Hörnlund, som representerar Centerpartiet i denna kammare. Jag tycker att det är bra om Börje Hörnlund tar avstånd från de påståendena. Vårt finansieringsförslag finns på s. 19 i betänkandet. Jag kan vädja till arbetsmarknadsministern att han kanske kan läsa igenom även motståndarnas synpunkter på förslaget. Sedan vill jag återgå till frågan om KAS. Anledningen till att vi sade nej till en höjning var att vi inte ser att en sådan ger ett enda arbetstillfälle. Samtidigt som den borgerliga majoriteten avslår samtliga av våra förslag som skulle innebära en minskning av arbetslösa ungdomar, har man plötsligt en hel miljard över. Om man hade följt våra förslag i stället kanske det hade blivit färre arbetslösa ungdomar. Det finns ingen fördelningspolitik alls i det förslag som nu blev produkten från utskottet. Det finns säkert många ensamstående med barn som tvingas söka socialbidrag i dag, därför att de inte kan försörja sig. Svara på de frågor jag ställde, Börje Hörnlund!
Herr talman! Om Socialdemokraterna hade accepterat att de som har jobb fick betala ytterligare 30 kr i månaden, hade 90-procentsnivån varit kvar detta år. Det kan inte Johnny Ahlqvist förneka. Det var budet. Ni valde. Samtidigt valde ni att inte vara med i ett öppet samarbete om att utarbeta den nya, obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen. Det valet har jag svårt att förstå. Jag vill ställa en fråga till Johnny Ahlqvist. Jag har fått många brev. Jag har varit på många av socialdemokraterna arrangerade små möten i det fria. Där har man tagit upp detta med fem karensdagar och 80-procentsnivån. Har socialdemokraterna accepterat fem karensdagar eller inte? Människorna där ute tror inte det. Om socialdemokraterna nu föreslår en nivå på 90 %, ser jag inte någon finansiering. Jag har inte heller sett något motförslag till vårt förslag om 80 %. 80 procentsnivån finns också i socialdemokraternas förslag. Om det är så, har ni faktiskt lurat alla där ute. De tror att socialdemokraterna inte föreslår karensdagar. De tror att socialdemokraterna fortfarande föreslår 90 % i riksdagen. Men om man läser ert ekonomiska förslag och förslaget om akassa hittar man ingen annan nivå än 80 %. Det är viktigt att få svar på det. Om vi ser på Stockholms stad är det många som har haft jobb men inte varit med i a-kassan. Här trodde man aldrig att lågkonjunkturen skulle drabba. Man har valt att behålla pengarna. Med detta förslag får alla betala och alla är försäkrade. Många färre skulle ha tvingats till socialen i denna region om vi hade haft en obligatorisk, allmän försäkring. Johnny Ahlqvist talar om generösa övergångsbestämmelser. För att kunna diskutera detta på allvar måste man först se hur många som eventuellt kommer att bli utförsäkrade. Låt mig mycket tydligt markera att jag vill se så få människor som möjligt med socialbidrag. Jag vill se hela svenska folket försörja sig med eget arbete. Det är den övergripande målsättningen. Resten av detaljerna måste vi avvakta med att diskutera till i vår. Låt mig säga att en del naturligtvis kommer att ändras under resans gång.

Herr talman! Jag får också brev, Börje Hörnlund. Jag kommer efter debatten att överlämna ett antal brev till Börje Hörnlund, som kan utökas med ytterligare tiotusentals som protesterar mot den reform som Börje Hörnlund säger att han skall genomföra. Jag skall bara mycket kort uppehålla mig vid diskussionen från i våras. När det gäller nivån 80 % eller 90 % var ju sanningen den att det i det förslag som Börje Hörnlund återkom med efter ett antal sittningar saknades finansiering för 3 miljarder kronor. Detta är skillnaden mellan förslagen, som Börje Hörnlund nu inte vill erkänna. Som jag sade tidigare var det ni som sänkte ersättningsnivån från 90 % till 80 %. Vi har från vårt parti sagt att vi kommer att återställa nivån till 90 %. Det är ett av de beslut om ekonomiska åtaganden som vi fattade på vår partikongress. Börje Hörnlund skall inte bekymra sig för vår trovärdighet. Det hade varit bättre om han hade bekymrat sig för sin egen trovärdighet. Den har sjunkit oerhört sedan Börje Hörnlund blev arbetsmarknadsminister. Jag får inte svar från Börje Hörnlund på frågan om det är av ideologiska skäl som man kör igenom detta, för att man skall trycka till fackföreningsrörelsen ännu mer. Jag kan citera ett TT-meddelande där Moderaternas partisekreterare säger: ''Om ny demokrati röstar emot regeringens förslag till allmän arbetslöshetsförsäkring cementeras fackets makt över människorna. Nyd blir därmed ett hot mot systemskiftet.'' Denna kritik framför Moderaternas partisekreterare Hörnlund har samma inställning innebär det att han nu vill genomföra det systemskifte inom arbetsmarknadspolitiken som jag har varnat för. Man går alltså till frontalangrepp gentemot de fackliga organisationerna. Att det är obalans i arbetsmarknadsfonderna beror inte på vårt förslag, Börje Hörnlund. Men om Börje Hörnlund och den borgerliga majoriteten i utskottet hade stöttat de förslag som socialdemokraterna på punkt efter punkt har lagt fram sedan 1991 hade utvecklingen kanske inte varit som den är. Att underskottet ökar är det största och mest beklagansvärda beviset för att den arbetsmarknadspolitik som har kommit från arbetsmarknadsdepartementet sedan Börje Hörnlund blev minister är en katastrof, och ingenting annat.

Herr talman! Det var faktiskt så, att när man fick det erbjudande som jag nyss redogjorde för och där motpriset var 30 kronor i månaden för dem som har arbete, då avbröts förhandlingarna. Det finns TV-bilder som visar ett glatt socialdemokratiskt gäng som tågade ut, eftersom detta var en öppning. Men tyvärr kom sedan samma gäng slokörat tillbaka, eftersom någon hade sagt nej. Så gick det till. Sedan skräddade Socialdemokraterna till en akassa som tålde 2 % öppen arbetslöshet. Trots att det var högkonjunktur beslutade man därutöver att finansiera utbildningsvikariaten och utbildningsbidragen från denna fond. Innan man år 1989 gjorde detta gav man bort 2,5 miljarder, som var uppbyggda med 95 % i statsbidrag. Det var alltså en riktigt dålig handling. Man gav bort statens pengar till fackliga organisationer. Det var inte vackert gjort. Jag skulle ha haft 4 miljarder till i kassan i dag, om ni inte hade gjort detta. Men så till frågan som Johnny Ahlqvist inte svarade på. Ni står alltså i dag för 80-procentsnivån och fem karensdagar. Det finns inget motförslag, och det finns ingen finansiering för någonting annat. Därför måste ni stå där.

Herr talman! Min fråga till ministern fick jag svar på under hans anförande. Där bekräftade ministern att avgiften på l % respektive 2 % går direkt till Jag tar samtidigt tillfället i akt att åter peka på det faktum att om förslaget om det nya regelverket inte radikalt förändras i mars, kommer vi inte heller då att gå med på det.

Herr talman! Jag är medveten om att täckningsgraden internationellt sett är hög, om det är ett fritt system. Men med ett obligatoriskt system vinner man två saker. Den ena är att man når dem som så att säga överskattar sig själva och tror att de aldrig kan bli arbetslösa men som nu ändå blir det.

Så till kvalificeringsvillkoret. Fem månader av tolv och minst 75 timmar går det bra att uppfylla i ett läge där arbetsmarknaden är mera normal. Men jag är medveten om att det i dag är svårt, och därför har vi föreslagit dessa generösa övergångsbestämmelser. Jag har här i riksdagen svarat på en fråga om konkurrensneutraliteten. Jag upprepar återigen att jag beklagar att ett förslag framläggs i höst och att det stora, fullföjande förslaget kommer i mars månad nästa år. Det gör att man får en osäkerhet, men det har varit nödvändigt att fatta ett beslut före nyåret. Som jag sagt i riksdagen kallar jag företrädare för de centrala fackliga organisationerna, för företagarnas a-kassa och KAS-regionerna för att gemensamt med dessa diskutera hur vi skall lägga upp det hela för att det skall bli konkurrensneutralitet. Detta är självklart -- när de skall verka på samma marknad, skall det vara konkurrensneutralt. Jag har för min del tänkt mig en modell där man kan få en liten slant per medlem och en större slant per åtgärd. Men det är möjligt att de som kommer till mig har ett bättre förslag för att nå konkurrensneutralitet. Då skall vi lyssna på dem.

Herr talman! Jag upprepar för Hans Andersson att det nu finns en mängd ljuspunkter, dvs. att den negativa utvecklingen från 1989 är på väg att vända. Det allvarligaste hotet är om vi tillåter underskotten att öka undan för undan. Hans Andersson och jag har tidigare varit eniga om att huvuddelen av dagens bekymmer beror på det förskräckliga arvet från 1980-talet. Det var inte ett bra arv att ta över för att stegvis räta upp. Vidare har vi ALU-frågan. Det var en uppgörelse mellan regeringen och Socialdemokraterna att Sambandet är i och för sig rätt bra. Men sammantaget innebär den finansieringsbörda som Arbetsmarknadsfonden bär, förutom för de öppet arbetslösa, också en ordentlig påfrestning. Utbildningsvikariaten brukar omfatta 5 miljarder om året. Vidare har vi arbetslivsutvecklingen. Underskotten är tyvärr förfärande höga i både statskassan och i fonden.

Herr talman! Jag ber först att få instämma i Johnny Ahlqvists anförande och de övriga inläggen han har haft. Börje Hörnlunds anförande talade alldeles för sig självt. Det var fyllt av felaktigheter och förvillelser. Inte minst bakgrundsbeskrivningen var utomordentligt dimmig. Jag skall gå in på den punkt som gäller vårens diskussioner om a-kassan. Börje Hörnlund ger en minst sagt lögnaktig beskrivning. Socialdemokraterna hade ett eget fullt ut finansierat förslag på a-kassa. Det förslag som Börje Hörnlund i desperation kastade fram i slutet handlade inte om 30 kr hit eller dit. Det handlade om ett ofinansierat förslag där Socialdemokraterna skulle ha tvingats gå med på ett ofinansierat förslag på 3 miljarder kronor och göra en in blancoskrivning. Är det så som Börje Hörnlund, Anne Wibble m.fl. har förhandlat med Ny demokrati denna gång, dvs. ofinansierade uppgörelser? Det vill inte Socialdemokraterna vara med om. Socialdemokraterna vill ha en bra a-kassa som fyller sin roll på arbetsmarknaden. Det har framgått av Johnny Ahlqvists beskrivning. Det är på arbetsmarknaden a-kassan hör hemma. Att jämföra a-kassa med sjukförsäkring och pensionssystem är att vilseföra människor. Det är två helt olika typer av försäkringar. De borgerliga partierna och Ny demokrati försöker att blanda samman dessa saker så att de skall se ut som om de är likadana när de inte är det. Börje Hörnlund kritiserade alldeles nyss Socialdemokraterna för att använda Arbetsmarknadsfonden på ett felaktigt sätt förr om åren. Nu har Börje Hörnlund varit arbetsmarknadsminister i två år. Vad har Börje Hörnlund gjort för att förändra denna inriktning av Arbetsmarknadsfonden under dessa båda år? Såvitt jag vet har han inte gjort något. Vidare beskyller Börje Hörnlund Socialdemokraterna för att öka lånebehovet i akassan. Vad är detta? Socialdemokraterna har på punkt efter punkt, i motionsförslag efter motionsförslag, lagt fram konkreta finansierade förslag om hur den öppna arbetslösheten skall bringas ned, föra människor tillbaka i vanliga arbeten och föra människor in i sådana åtgärder som leder till goda arbeten. Samtliga dessa förslag, med något undantag, har avvisats av den borgerliga majoriteten. De förslagen skulle ha ökat lönesumman, som i sin tur skulle ha minskat påfrestningen på Arbetsmarknadsfonden. När det gäller uppgörelsen om arbetslivsutveckling vill jag litet försynt påpeka för Börje Hörnlund, att vad vi kom överens om var att arbetslivsutveckling skall vara en sistahandsåtgärd i arbetsmarknadspolitiken. Regeringen, de borgerliga partierna och Ny demokrati för nu över arbetslivsutveckling till en förstahandsinstans, dvs. billig arbetskraft som konkurrerar med övriga arbetsmarknaden. Det var inte avsikten. Vidare säger Ny demokrati att det ankommer på regeringen att återkomma med ett nytt förslag när det gäller regelverket i a-kassan. Ny demokrati vill därmed antyda att Ny demokratis motion på något sätt skulle ha blivit tillgodosedd. Det är inte sant. Ny demokrati försöker tala om för dem som lyssnar att partiet vill ha ett bättre regelverk än vad regeringen vill. Regeringens är illa nog. Men det står i Ny demokratis särskilda yttrande att ersättningen bara skall utgå under högst 300 dagar -- punkt! Den som vill försäkra sig för ytterligare ersättningstid skall kunna teckna en frivillig privat försäkring. Så var det med den förbättringen, Laila Strid-Jansson, när det gäller regelverket i a-kassan! Jag hävdar bestämt att när det gäller förslag på försämringar i regelverket är Ny demokrati och regeringen precis i samma påse. Ny demokrati kan inte hävda att partiet på något vis skulle ha avvisat regeringens förslag på regelverk. Partiet har inte vare sig sagt ja eller nej -- men framför allt inte sagt nej -- vilket Laila Strid-Jansson försökte antyda från talarstolen. Sonja Rembo säger att den nuvarande a-kassan inte fungerar bra. Det finns en del saker vi gemensamt i ett enigt utskott har justerat. Det kunde ha påpekats. Det var nog inte bara majoriteten som var med om detta. Bl.a. gäller det frågan om anhöriga till småföretagare. Vi har gemensamt diskuterat frågan om avgångsvederlag, osv. Men i det förslag som regeringen nu lägger fram går det inte att komma åt något av det som Sonja Rembo tar upp som ett problem i dagens a-kassa. Tvärtom! I stället sker ytterligare försämringar i akassan. Fler människor får vara med och betala för något som de över huvud taget inte vet om de får ta del av. Regeringen har inte någon som helst avsikt att ge någon ersättning till de 1,2 miljoner människor som inte hör till arbetskraften. Man får ett intryck att det skall vara fråga om en obligatorisk a-kassa. Regeringen vill inte heller ge de 4,3 miljoner människor som finns i arbetskraften rätt till ersättning, dvs. de som i dag inte får KAS får inte KAS i morgon heller. De som i dag skulle ha haft en inkomstrelaterad ersättning får inte någon sådan i det nya förslaget. Nu vill jag fråga Börje Hörnlund: Tänker regeringen komma tillbaka med en proposition till riksdagen som innebär att man bekräftar det förslag som nu ligger och vilar på utskottets bord? Det går inte att komma och säga att man skall justera med övergångsbestämmelser. Det är ju något som bara är tillfälligt. Frågan är hur försäkringen skall se ut i grunden. Det förslag som regeringen har lagt fram drabbar väldigt många, men värst drabbas människor i de sysselsättningssvaga regionerna, framför allt i de regioner som Börje Hörnlund representerar. Nu skall alla vara med och betala, men frågan är för vad. Ja, det är inte lätt att säga -- det får vi se sedan, säger Börje Hörnlund. Nu måste vi få ett besked: Kommer regeringen tillbaka och bekräftar det förslag som regeringen redan har presenterat, som Ny demokrati och de borgerliga partierna här i riksdagen vill ge intryck av att de inte alls har tagit ställning för? Det har de gjort, eftersom de inte har sagt nej. Så länge de inte säger nej är de för det förslag som ligger, eftersom principbeslutet har fattats här i kammaren. Jag har en avslutande fråga, som gäller något som Börje Hörnlund inte har kommenterat. Enligt uppgifter från centerpartistiska företrädare i Västerbotten finns det en överenskommelse mellan staten och Kommunförbundet om att staten tänker täcka de merkostnader för socialbidrag som kommunerna får när förslaget om a-kassan genomförs. Enligt Joakim Ollén blir socialbidragskostnadsökningarna 5 miljarder, och enligt Landsorganisationen blir de 11 miljarder. Låt oss säga att de ligger någonstans däremellan. Är uppgiften att det finns en överenskommelse mellan staten och Kommunförbundet korrekt, och att den innebär att dessa merkostnader skall täckas med statsbidrag?

Herr talman! Jag skall ta upp det som Ingela Thalén sade om 300 dagar. Det har förmodligen blivit en missuppfattning. Vi menar att regeln om 300 dagar skall fortsätta att gälla. Sedan skall man kunna arbeta upp villkor för en ny ersättningsperiod. Detta har tydligen inte klart framgått av mitt särskilda yttrande, vilket jag beklagar. Vi skrev ett särskilt yttrande i stället för en reservation, eftersom hela frågan om regelverket går tillbaka till regeringen, som måste komma med ett nytt förslag. Då det förslaget kommer får vi ta ställning till hur hela denna nya arbetslöshetsförsäkring skall utformas. Jag vill påminna Ingela Thalén om vad jag sade i mitt anförande, nämligen att hela denna fråga bordlades på grund av teknikaliteter. Ingen i utskottet hade någon erinran mot det; ingen reserverade sig eller framförde någon annan mening.

Herr talman! Jag noterar vad Laila Strid-Jansson säger nu, men jag läser samtidigt den text som hon själv har skrivit. Det är då hennes sak att tala om vad som skall gälla när regeringen återkommer med sitt förslag; om det är det som står skrivet på papper eller det som hon säger nu. Efter ett antal sammanträden är jag något försiktig gentemot Ny demokrati, med tanke på vad som sägs vid olika tillfällen. Så här långt kan jag säga att jag avvaktar Laila Strid-Janssons skriftliga förslag den dag regeringen kommer tillbaka med sitt förslag. Laila Strid-Jansson säger att ingen hade någonting emot bordläggningen i arbetsmarknadsutskottet på grund av teknikaliteter. Det var inte fråga om att ta ställning till några teknikaliteter. Majoriteten i utskottet bestämde sig för att skriva ett betänkande i den del som majoriteten hade kommit överens om att föra till kammaren. Frågan är varken bordlagd eller inte bordlagd -- den bara ligger där den ligger. Majoriteten hade inte för avsikt att ta fram den delen. Jag kan i och för sig ha respekt för det, men skjut inte över ansvaret för några teknikaliteter på oppositionen!
Herr talman! Jag sade i mitt anförande att vi använde en finmaskig sil för att hitta något som var förhandlingsbart. Det vi hittade var rättigheten för alla människor i det här landet att få en arbetslöshetsförsäkring utan att behöva söka den på en massa ställen. Vi har avstått från att ta ställning, därför att regeringens förslag är underkänt och har gått tillbaka. Regeringen måste komma med ett nytt förslag, och om det är radikalt förändrat jämfört med det vi nu har sett kommer vi kanske att godta det. Men vi kan inte godta ett förslag som ser ut som det nuvarande, och vi kommer inte att godta det i mars heller. Däremot har vi godkänt principen. Jag vidhåller det jag sade om 300 dagar. Det framgår inte klart av yttrandet, vilket det borde ha gjort, att det är meningen att försäkringen skall gälla i 300 dagar, precis som i dag. Sedan kan man arbeta upp nya villkor. Vi har precis samma åsikt som ni vad gäller arbetsvillkor och regelverk. De är i princip bra i dag och skall inte förändras just nu.
Herr talman! Laila Strid-Jansson säger att regeringens förslag är underkänt. Jag skall inte gå för djupt i det här, men jag kan säga att ett förslag som man inte har tagit ställning till inte är underkänt. Eftersom Laila Strid-Jansson har gått med på att stödja regeringens principförslag -- och basen för det förslaget är ett regelverk som nu existerar -- har hon därmed också, så här långt, accepterat regeringens förslag. Laila Strid-Jansson säger nu att Ny demokrati självfallet menar att man skall få upparbeta ytterligare tid, precis som i dag. Får jag då fråga vad hon menar med följande: ''- - eller som vill förlänga ersättningstiden skall kunna teckna en frivillig privat försäkring.'' Om man vill ha ersättningsdagar utöver de 300 dagarna skall man alltså teckna en privat försäkring. Detta är inte den regel som gäller i dag, fru Strid-Jansson, utan det är något helt annat. Försök inte slå blå dunster i ögonen på folk! Det är ohederligt.

Herr talman! Jag skall först gå in på vårens övningar. Regeringen och Socialdemokraterna hade var sitt förslag, som slutade på ett antal miljarder kronor. Det gällde t.ex. en mindre höjning av arbetsgivaravgiften.

Sedan återstod att slutdiskutera resten, men det var på de 30 kronorna som vi avbröt överläggningarna; ni kom tillbaka och hade fått nej någonstans ifrån. Arbetsmarknadsfonden, a-kassan? Är det någon skillnad för den enskilde om han på skattsedeln får ytterligare 1 % på sjukförsäkringen eller om han får det på a-kassan, där pengarna behövs? Visst kan Ingela Thalén tala om för LO annonsörerna att ni också -- och inte bara regeringen -- skall drabba dem med i runt tal 1 % till nyåret! Ute i facken och inom socialdemokratin har man en uppläggning av det här som jag upplever som mindre korrekt för att uttrycka det milt. Det är något sjukt med att finansiera via sjukförsäkringen. Jag är beredd att återkomma med ett fullständigt förslag i höst. Jag är beredd att samråda med alla och ta råd överallt för att åstadkomma en stabil och bra arbetslöshetsförsäkring. Att fortsätta och öka på det stora underskottet går emellertid inte. Det finns en principöverenskommelse att man inte för över nya kostnader till kommunerna utan att förhandla och diskutera hur man skall kompensera det. Så skall det vara -- det tror jag att hela riksdagen står bakom.

Herr talman! Jag skall inte gå djupare in på vårens förhandlingar -- det är inget tvivel om att de strandade. Jag har tidigare sagt att jag tycker att det var beklagligt. Men jag tycker att det är osjyst av arbetsmarknadsministern att inte redovisa att regeringen krävde av Socialdemokraterna att vi skulle stå bakom ett förslag som innebar 3 miljarder som inte var finansierade. Vårt förslag var finansierat till sista kronan. Jag tycker faktiskt också att det är oförsynt av arbetsmarknadsministern att påstå att Socialdemokraterna inte mycket tydligt har redovisat på vilket sätt vi finansierar förslagen när det gäller arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmarknadsfonden och sjukförsäkringen. Det har vi ett partikongressbeslut om. Det är offentligt. Vi har redovisat det i artiklar och i motioner. Vi redovisar det i de flygblad som delas ut. Det är alltså inget tvivel om att vårt förslag har redovisats. I vårt förslag är pengarna också tydligt och klart destinerade till Arbetsmarknadsfonden. Det var intressant att höra arbetsmarknadsministern lova att kommunerna inte skall drabbas av den socialbidragskostnadsökning som blir en följd av att man försämrar a-kassan. Det var vällovligt och väldigt bra. Jag tror att många kommunalpolitiker runt om i landet blir oerhört tacksamma över detta arbetsmarknadsministerns löfte. Vi skall verkligen se till att föra ut detta löfte så att de inte behöver känna sig oroliga när det gäller socialbidragskostnaderna fram i vår. Det beskedet mottar jag med största tacksamhet. Arbetsmarknadsministern sade att han skall komma tillbaka med ett nytt förslag i höst. Jag skall inte göra mig lustig över det, men i höst blir det nog inte denna arbetsmarknadsminister som kommer tillbaka med några förslag över huvud taget.

Herr talman! Svenska folket kanske ändå vet vem som har skapat krisen genom en 80-talspolitik som inte liknade någonting annat -- jag tänker på inflations-, spekulations och fallskärmsekonomin. Det återstår att se.

Herr talman! Det var det jag var rädd för. Det ante mig att det skulle bli så. Nu återkommer Börje Hörnlund till 80 talspolitiken.

På den punkten har jag konstaterat att också Socialdemokraterna har ett ansvar. Frågan är bara: Vad anser arbetsmarknadsministern att han har för ansvar efter två år i regeringen, efter två budgetförslag och ett antal särförslag? Och framför allt: Vad anser arbetsmarknadsministern att han har för ansvar när det gäller det framlagda förslaget om arbetslöshetsförsäkring, som de facto leder till de effekter som samtliga fackförbund, samtliga fackliga huvudorganisationer och en lång rad enskilda har berört och debatterat? jag säger det avslutningsvis för min del, arbetsmarknadsministern -- att arbetslöshetsförsäkringen var ett socialdemokratiskt imperium. Jag undrar vad arbetsmarknadsministern tänker säga till SACO och till TCO i den frågan.
Herr talman! Jag begärde replik med anledning av att Ingela Thalén i sitt huvudanförande gjorde en tolkning av utskottsmajoritetens ställningstagande. Hon sade att eftersom utskottsmajoriteten inte var emot regeringens regelförslag var vi för -- den som icke är emot är för. Detta vill jag inte låta förbli obemött. Utskottets ställningstagande innebär att majoriteten icke har tagit ställning vare sig för eller emot förslagen till regelförändringar. Vi hänskjuter behandlingen av det till dess att vi får den proposition som arbetsmarknadsministern här har utlovat; det utlovades redan i den tidigare propositionen. Socialdemokraterna har inte reserverat sig mot denna handläggning. Däremot har man avgivit ett särskilt yttrande.
Herr talman! Jag tycker att det var alldeles utmärkt att det sista som Sonja Rembo sade kom fram också från majoritetspartierna. Handläggningen var ju faktiskt inte en fråga för behandling. Vi konstaterade bara att majoriteten bestämde sig för att handskas på detta sätt med denna fråga. Jag tycker också att det var väldigt bra att höra Sonja Rembo som den ledande moderata politikern i arbetsmarknadsutskottet säga att man inte har tagit ställning för regeringens förslag -- låt vara att man inte heller har tagit ställning emot det. Det betyder att de borgerliga partierna inte har tagit ställning för att genomföra regeringens förslag i den största fråga som de borgerliga partierna har motionerat om år efter år enligt vad de säger nu i debatten. Kan det möjligen vara så, Sonja Rembo, att man har tagit ett litet, litet intryck av den kritik som så oerhört massivt har framförts från alla dem som kan frågor som gäller arbetslöshetsförsäkringen?
Herr talman! Ingela Thalén drar långtgående slutsatser av mitt mycket tekniska tillrättaläggande, som jag gjorde för att det skall stå helt klart för kammaren och för dem som så småningom läser protokollet vad som har gjorts och inte gjorts. Regeringens förslag behöver ses i ett sammanhang. Det kan det göra när nästa proposition kommer. Märkvärdigare än så är det inte. Handläggningen har skett såsom handläggningen brukar ske. Utskottets majoritet har fattat ett beslut. Så enkelt är det.
Herr talman! Sonja Rembo försöker förminska denna fråga genom att säga att handläggning har skett såsom den alltid har skett. Jag har inte varit riksdagsledamot så länge. Om detta hade varit ett normalt sätt att handlägga frågor tror jag dock att många av dem som har lång erfarenhet i riksdagen redan för länge sedan skulle ha reagerat mycket starkare än vad Socialdemokraterna och Vänsterpartiet nu gör när det gäller denna fråga. Jag lyssnar på vad Sonja Rembo säger. Ni har inte tagit ställning. Det betyder förhoppningsvis att det för det första är ett helt annat förslag som regeringen kommer med till våren och för det andra att regeringspartierna är beredda att skicka tillbaka förslaget om det innhåller någon av de försämringar som finns i det nuvarande förslaget. Sonja Rembo hänvisade tidigare till Gerhard Larssons förslag. Jag vill bara påpeka att regeringspartierna redan har avvisat det. Det förslag som nu behandlas bygger över huvud taget inte på Gerhard Larssons förslag.

Herr talman! Det finns många skäl till varför man skall skapa en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring för i princip alla på arbetsmarknaden. En sådan försäkring ger trygghet. Alla bidrar gemensamt till finansieringen. Det blir ett stabilare system som står sig bättre vid lågkonjunkturer med hög arbetslöshet, och det underlättar statens möjligheter att klara finansieringen. Folkpartiet liberalerna har under många år mycket energiskt arbetat för en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Frågan har diskuterats med många andra politiska företrädare som är av samma uppfattning. Det är intressant att denna uppfattning i dag tydligen delas av hela kammaren. Herr talman! Ett stort problem för den svenska ekonomin är att socialförsäkringssystemen inte själva, var och en, klarar av sin finansiering. Under den socialdemokratiska regeringens tid startades ett idogt arbete med att reformera sjukförsäkringssystemet. Det arbetet har den nuvarande regeringen fortsatt med. Sjukförsäkringssystemet har fått såväl egenavgifter som karensdag, sänkt ersättningsnivå och sjuklön som betalas av arbetsgivarna. Resultatet har blivit, precis som arbetsmarknadsministern har sagt, att sjukförsäkringen numera svarar för sina egna konstnader. Dessutom blir det ett visst överskott, i alla fall för närvarande. Arbetsskadeförsäkringen har under många år dragit på sig underskott som, om inget görs, hamnar på upp emot 100 miljarder kronor. De flesta av regeringspartierna, inklusive Socialdemokraterna, har varit ense om att något måste göras. Socialdemokraterna sade sedan att man inte kunde göra någonting nu och att man inte kunde göra det på det sätt som regeringen ville. Det blev alltså ingen samsyn om insatserna i den frågan. De beslut som riksdagen har fattat kommer dock på sikt att innebära att också arbetsskadeförsäkringen kommer att klara av sina egna kostnader. Nästa stora och viktiga socialförsäkring är den som vi diskuterar i dag, nämligen arbetslöshetsförsäkringen. Frågan om hur den skall utformas för att ge flera trygghet samtidigt som den i princip skall svara för sina egna kostnader är öppen fram till dess att hela ärendet ligger på bordet. Dagens ärende handlar om principfrågan hur försäkringen skall betalas. När detta ärende var på remiss i socialförsäkringsutskottet konstaterades det att såväl regeringspartierna som Socialdemokraterna nästa år och året därpå ville ta in 1 % respektive 2 % i avgifter för finansiering av arbetslöshetsförsäkringen. Som arbetsmarknadsministern har varit inne på vill Socialdemokraterna ta in dessa avgifter genom att höja sjukförsäkringsavgiften. Jag har tidigare redovisat att sjukförsäkringen, efter det att Socialdemokraterna och regeringspartierna gemensamt har reformerat den, nu går med vinst. Något tillskott behövs därför inte. Principen bör väl vara att varje socialförsäkring har en balans mellan avgifter och utgifter och att skattebetalarna kan se vart avgifterna tar vägen. Frågan blir då om Socialdemokraternas förslag enbart är ett sätt att förvilla dem som skall betala avgifterna. Med Socialdemokraternas förslag blir det inga höjda egenavgifter till a-kassan, men likväl används samma antal kronor till att betala arbetslöshetsersättning till de arbetslösa. Detta är inte precis något exempel på det som ''Blomman'' brukar kalla de raka rörens politik. Herr talman! Tillåt mig att blicka tillbaka några år i tiden. Som arbetsförmedlare i tio år upplevde jag gång efter gång möten med människor som saknade den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet. Familjeförsörjare, som hade trott att de aldrig kunde bli arbetslösa, hänvisades till KAS och kunde konstatera att socialbidrag var den enda utvägen för att klara livsuppehället för familjen -- om man inte hade en välavlönad make eller maka. Vi har i dag hört att så många som 33 % har avstått från att vara medlemmar i a-kassan. Det har arbetsmarknadministern också bekräftat. Dessa förvärvsarbetande saknar den trygghet som alla borde ha. Det är därför hög tid att Folkpartiets, och flera andras, mångåriga krav om en allmän obligatorisk försäkring sätts i sjön. Det skall vara en egenavgift som går direkt till arbetslöshetskassan och en självrisk. Att försäkringen är allmän och obligatorisk gör att i princip alla på arbetsmarknaden som fyller arbetsvillkoret solidariskt kan bidra till finansieringen och också få ersättning från akassan. Socialförsäkringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet skriver att man, med hänsyn till det ekonomiska läget, godtar den bristande överenstämmelsen mellan premier och förmåner. Jag anser att överensstämmelsen mellan avgifter och förmåner, när de ekonomiska förutsättningarna i Sverige förbättras, skall rättas till så att harmoni blir rådande. Detta hindrar inte att förvärvsarbetande i yrken med låg arbetslöshet också kan bidra till att människor som har drabbats av arbetslöshet får stöd från a-kassan. Herr talman! Det har i dag sagts ganska mycket om hur en a-kassa skall vara utformad och om hur reglerna skall se ut. Det är bra att vi får hela paketet om regelsystemet på bordet på en gång och att vi i dag fattar principbeslutet. Vi ser till att vi klarar finansieringen. Regeringen återkommer i vår för att komplettera de regelverk som fanns med i dagens förslag från regeringen. Då får vi en samlad bedömning hur detta skall hanteras och se ut. Jag har ingen anledning att i dag gå in på regelverket. Det finns skäl att lämna den frågan fram till dess att hela paketet ligger på bordet. Vi fattar framför allt beslut om finansieringen. Det är viktigt, så att det finns pengar till de arbetslösa som behöver det stöd som de har rätt till. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets förslag i dess helhet.

Herr talman! Gäst hos jämställdheten -- är det så vi om några år kommer att beteckna den relativt korta tid under vilken vi kvinnor har kunnat se att samhället har utvecklats mot mer jämställdhet mellan kvinnor och män? Tyvärr är det mycket som tyder på att det kommer att bli så. Successivt har vi kvinnor kunnat öka vår förvärvsfrekvens och skaffa oss ett arbete med en lön som kanske inte alltid varit den bästa, men som för de allra flesta kvinnor har gett ett oberoende. Med ett eget arbete har vi själva kunnat bestämma över vårt liv, oberoende av om vi har levt tillsammans med en man eller inte. Den gemensamma sektorn med barnomsorg, vård av och omsorg om sjuka och äldre -- allt det som har gett trygghet och förutsättningar för kvinnors arbete -- har också ökat jämställdheten mellan kvinnor och män. Jag vill också ta särbeskattning, jämställdhetslag, föräldraledighet, anställningsskydd m.m. som exempel. Listan över allt det som vi har genomfört under många år och som har inneburit ett stort frihetsprojekt för oss kvinnor kan göras mycket lång. Detta är nu allvarligt hotat. Den svenska kvinnans självständiga och oberoende ställning i samhället kan komma att bli en parentes. Kvinnan har kanske bara varit gäst hos jämställdheten. Det allvarligaste är den höga arbetslösheten. Nästa år kommer 28 000 människor att bli arbetslösa genom neddragningar i kommuner och landsting. De flesta av dem är kvinnor. Den här utvecklingen kommer att fortsätta under de kommande åren. Tusentals kvinnor kommer att få lämna sina arbeten -- kanske uppåt 130 000. Men det finns ingenting att göra åt det. Det kommer den borgerliga majoriteten tillsammans med Ny demokrati att säga litet senare i dag. Snart kommer de att rösta ner alla våra förslag, som skulle ha räddat jobben. Men det är inte nog med det. Man kommer att rösta ner även andra förslag. Ett annat hot mot kvinnors oberoende och självständiga ställning är försämringarna i arbetsrätten. Den frågan kommer också upp i kammaren i dag. De här försämringarna kommer att leda till flera tillfälliga anställningar. Därigenom blir det ännu svårare att få ett rejält fotfäste på arbetsmarknaden. När förslagen om förändringar i arbetsrätten kombineras med de förslag till förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som vi nu diskuterar, ser vi tydligt hur den ''nygamla'' kvinnorollen växer fram. Kvinnorna skall återigen utgöra den reservarmé som åker in och ut på arbetsmarknaden allteftersom det passar. Det är det som är meningen. Bilden blir tydlig när man kombinerar dessa förslag med varandra. Det kommer att bli fråga om tillfälliga anställningar, som ger kvinnorna små möjligheter att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning. Det är detta som kommer att vara betecknande för arbetsmarknaden för en mycket stor grupp kvinnor i framtiden, om dessa förslag genomförs. Sammantaget kommer detta att vara ett av de hårdaste angreppen i modern tid på kvinnors rätt till ett eget arbete och en lön som man kan leva på. Även om vi i dag inte slutgiltigt kommer att spika alla detaljer i den nya arbetslöshetsförsäkringen, vet vi tillräckligt mycket om inriktningen, principerna och vilka konsekvenser det kommer att få för att vi skall kunna diskutera det nu. Det s.k. arbetsvillkoret som bestämmer om man är berättigad till en arbetslöshetsersättning skärps i det nya förslaget. Det kommer att krävas att man har arbetat längre tid för att man skall kunna kvalificera sig för ersättning från a-kassan. Det slår naturligtvis hårdast mot dem som har en svagare förankring på arbetsmarknaden och som arbetar inom sektorer där tillfälliga arbeten är vanliga. Vilka gör det? Jo, det är återigen kvinnorna. Förslaget till ny arbetslöshetsförsäkring där vi bara skall slå fast principerna trots att det egentligen innebär mycket klara ställningstaganden utgör ett rejält dråpslag mot de deltidsarbetslösa. Vilka är det som är deltidsarbetslösa? Jo, det är kvinnorna, till 90 %. Om förslaget går igenom, det som skall behandlas i mars, kommer ungefär 85 000 deltidsarbetslösa kvinnor att förlora möjligheten till ersättning. Vilket besked ger den borgerliga majoriteten till dessa deltidsarbetslösa kvinnor? Varför är det just de deltidsarbetslösa kvinnorna, som redan i dag har en kämpig ekonomisk situation, som skall få bära ytterligare tunga bördor medan kapital och aktieägarna får guldkantade julklappar av den borgerliga majoriteten med stöd av Ny demokrati? Varför är det bara de svenska löntagarna som skall bära bördorna? Varför skall inte alla i det svenska samhället vara med och betala för den stora skuldfälla som den borgerliga majoriteten i denna riksdag tillsammans med Ny demokrati har skapat? Herr talman! I den kommande debatten och i det beslut vi så småningom skall fatta kommer vi att få se en stor uppvisning i gammal klasskampspolitik sedan länge formulerad i högerns tankesmedjor. Syftet är att skapa ett annat samhälle med stora sociala klyftor mellan människor. Det som förvånar mig allra mest är att Centern och Folkpartiet ställer upp på denna politik. Vi socialdemokrater säger nej till den djupt orättfärdiga politik som det handlar om. Den borgerliga regeringen tillträdde, vi fick en stor borgerlig majoritet i riksdagen och Ny demokrati kom in i riksdagen. Alltsedan dess har det förts en politik som har haft sin yttersta udd riktad mot kvinnorna. Så är det också med det förslag som vi nu debatterar och de som vi kommer att debattera framöver. Det är kvinnorna som är de största förlorarna i borgerlighetens Sverige. Avslutningsvis vill jag säga några ord om den debatt som har förts här. När man lyssnar till de borgerliga företrädarna får man intrycket av att det stora problemet i dag är de arbetslösas krav på rimliga möjligheter att försörja sig och att det gäller att lösa problemet genom att skära ned så mycket man kan på deras ersättningar. Regeringen anser t.o.m. att det i stor utsträckning går att få fler arbetslösa i arbete eller i aktiva åtgärder genom att försämra rätten till ersättning. Men det är inte det som är problemet. Problemet är faktiskt något helt annat, men det säger man ingenting om . Problemet är att man för en ekonomisk politik som leder till att människor blir arbetslösa. Vi behöver en politik för full sysselsättning. Det avgörande är nu att få människor i arbete. Man måste föra en politik som ger tillväxt och arbete. Det är så man kan hålla nere kostnaderna för den öppna arbetslösheten. Man löser inte problemet med de höga kostnaderna genom att skära ned ersättningarna till de arbetslösa eller genom att ge färre människor rätt till ersättning. Alla i det svenska samhället, förutom den borgerliga regeringen och den borgerliga majoriteten i riksdagen, begriper i dag att det behövs en annan ekonomisk politik. Därför måste vi alla som förstår detta sammanhang -- vi är många i dag -- föra kampen vidare för en annan ekonomisk politik och för en full sysselsättning. Det skall vi visa senast vid nästa val.

Herr talman! Berit Andnor gör en fin uppräkning när det gäller jämställdhetsfrågorna. Mycket av det som hon sade kan jag instämma i. Man det skulle ha varit klädsamt om Berit Andnor hade läst på sin läxa litet bättre. Socialdemokraterna sade ju nej till förslaget om jämställdhetsfrågorna, visserligen för en tid sedan. År 1979 var ni socialdemokrater emot alla de tänkbara förslag som presenterades. Särbeskattning, som Berit Andnor bekänner sig till i dag, har socialdemokraterna bekämpat i åratal. Jag efterlyser litet sjystare tag. Berit Andnor vet allt om hur a-kasseförslaget kommer att se ut och hur det kommer att slå, utan att hela regelverket är framtaget för behandling. Trots det vet Berit Andnor hur det blir. Hon vet allt. Vi kan nöja oss med att lyssna till henne. Jag vill ta upp ett exempel på en frihetsfråga för kvinnor -- även för män. En kvinnlig chaufför på Västkusten ville vara med i a-kassan men inte i fackföreningen för övrigt. Hon sökte fackföreningen många gånger per telefon. Trots ett tjugotal telefonsamtal kom hon inte fram på grund av att fackföreningen hade telefonsvarare och viss telefontid. När hon väl kom fram fick hon sig inte heller ansökningsblanketter hemsända, därför att det var för dyrt med portot, sades det. Hon föreslogs åka tio mil för personlig inställelse hos denna kassa. Finns det inte skäl, Berit Andnor, till också en akassa som ger frihet, exempelvis för kvinnor, en akassa som innebär att man inte behöver vara med i facket? Finns det inte skäl till en sådan valfrihet? Låt oss ge kvinnorna en sådan möjlighet. Vi kan också tillsammans jobba med jämställdhetsfrågorna -- ni kanske har kommit på bättre tankar. Då kan vi flytta fram positionerna, vilket naturligtvis är nödvändigt.
Herr talman! Jag är inte ensam om, Sigge Godin, att ha försökt sätta mig in i det förslag som denna regering har lämnat om ny arbetslöshetsförsäkring. Vi är många som studerat det. Vi är också många som dragit exakt lika slutsatser. Detta förslag slår allra hårdast mot kvinnor, mot dem som har en svag förankring på arbetsmarknaden och mot dem som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och få ett rejält fotfäste där. Det är inte bara jag som har dragit den slutsatsen. Jag kan inte allt, Sigge Godin, men jag kan åtminstone läsa innantill. I TCO och i Saco har man dragit exakt samma slutsatser som jag. Det har tusentals andra människor i detta land också gjort. Jag står inte ensam. Jag har läst på. Det tycker jag Sigge Godin också skulle göra. Vad gäller frågan om allmän obligatorisk a-kassa är det inte själva beteckningen på försäkringen som avgör innehållet utan vad man bestämmer sig för att den skall innehålla. Ser man till innehållet i det som den borgerliga majoriteten kallar allmän obligatorisk a-kassa, kan man konstatera att arbetsvillkoret skärps. Det kommer att innebära att färre människor får ersättning ett färre antal dagar. Det är ingen allmän obligatorisk arbetslöshetskassa som föreslås, tvärtom. Denna sanning, Sigge Godin, har inte bara jag läst mig till utan även
Herr talman! Jag tänker inte bli för polemisk. Men jag måste säga att Berit Andnor också har läst det som inte finns att läsa. Kammaren har diskuterat detta i timmar, och jag har flera gånger sagt att hela regelverket ännu inte finns på riksdagens bord och att utskottet inte skall behandla ärendet förrän i vår när allt finns på bordet. Trots detta vet Berit Andnor exakt hur det kommer att bli. Det är helt enkelt fantastiskt! Låt oss vänta och se hur det kommer att se ut! Låt oss studera deltidsarbetslösheten! Jag vet naturligtvis, efter tio års erfarenhet såsom arbetsförmedlare, att den deltidsarbetslösheten slår hårt mot kvinnor. Den frågan bör studeras. Givetvis bör alla bitar finnas på bordet för att få en helhetsbild. Men låt oss i dag fatta beslut om principerna! Anser Berit Andnor att den kvinnliga chaufför som jag omnämnde i mitt exempel skall få chansen att vara med i den kassa som hon själv valt? Eller skall socialdemokraterna eller fackföreningen tvinga in henne i en kassa som hon inte vill vara med i, därför att hon dels känner sig kränkt av att behöva åka tiotalet mil för personlig inställelse, dels får oförskämda brev av en handläggare som tycker att det inte är bra att vederbörande inte är med i akassan om man är med i facket. Under den tid då jag handlade sådana här frågor, raljerade man från Socialdemokraternas sida. Man sade: Vi sätter administrationsavgiften för att få tillhöra a-kassan så högt att det i prinip blir detsamma som att vara med i facket. På det viset vill inte jag ha det, Berit Andnor. Ge frihet till löntagarna att själva välja! Vi skall se till att regelsystemet ligger på bordet till våren. Då kan vi se helheten och då kan vi diskutera frågan.
Herr talman! Beslutsfattandet i detta land har hittills gått till så att regeringen lägger ett förslag på riksdagens bord som därefter behandlas i de olika utskotten. Därefter behandlas förslaget av riksdagen för beslut. Nu var detta förslag så utomordentligt dåligt att det egentligen inte borde ha behandlats över huvud taget av arbetsmarknadsutskottet. Det tror jag faktiskt att vi är ense om, även om den borgerliga majoriteten nu väljer att krångla sig ur det hela genom att låta ärendet ''ligga till sig'' i utskottet på det sätt som man valt. Men beslutet som skall fattas i dag innebär ju att man ställer sig bakom principerna till en allmän obligatorisk arbetslöshetskassa. Vad dessa principer innebär kan vi läsa oss till i regeringens proposition. Börje Hörnlund talar här i kammaren om en mängd detaljer, och det är möjligt att vissa justeringar kommer att vidtagas. Men det som föreligger och som diskuteras är faktiskt regeringens förslag, ett förslag som beskrivs i den av regeringen lämnade propositionen. Regeringen föreslår ingen allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, tvärtom. Förslaget handlar om att spara pengar, att ge färre människor ersättning under ett färre antal dagar. Det går förslaget ut på, och det är mycket tydligt skrivet. Besparingsförslaget kvarstår. Jag undrar då: Hur har man tänkt sig spara i den här försäkringen om man inte inför försäljningar? Självfallet innebär förslaget försäljningar. Det vi alltså har att diskutera är regeringens förslag. Ingen av den borgerliga majoriteten har yrkat avslag på förslaget. Vi socialdemokrater yrkade avslag på hela propositionen och föreslog att en parlamentarisk utredning skull tillsättas för att studera frågan litet närmare. Frågan är nämligen mycket omfattande; den omfattar 4,7 miljoner människor i detta land, direkt 600 000 människor som är arbetslösa. Frågan är oerhört viktig för många människor. Men det tar man ingen hänsyn till. Här handlar det om ideologi och om att spara pengar. Ingenting annat handlar det om. Var så pass ärliga att ni talar om det, i stället för att köra med falsk varudeklaration. Detta är ingen allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring! Det är försämringar för de svenska löntagarna. Det har inte bara jag kunnat läsa mig till, utan det har alla Sveriges löntagare kunnat göra.

Herr talman! Som representant för det sista parti som deltar i den här debatten vill jag redovisa kristdemokraternas syn på förslaget om en ny arbetslöshetsförsäkring. Vi ställer oss bakom principen om att skapa en ny allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla med stark anknytning till arbetsmarknaden och som ger inkomstrelaterade förmåner upp till en viss nivå. Strävan bör vara att knyta ersättningen och avgifterna närmare samman. Så står det i betänkande AU6, och det ställer vi kristdemokrater oss bakom. Det är dock ingen hemlighet att vi, som så många andra, har varit kritiska till det regelverk som i skissform har presenterats i den proposition som ligger till grund för arbetsmarknadsutskottets betänkande. Redan tidigt vid behandlingen i den borgerliga gruppen yrkade jag på att förslaget om regelverket skulle återsändas till regeringen för ny behandling och omarbetning. Så har det också blivit. Jag har inte gillat det här någon gång, och det har jag gett uttryck för i flera debatter ute i landet. Vi måste skicka tillbaka förslaget för omarbetning. Jag måste därför anmäla litet av en aha-upplevelse när jag hör Berit Andnor och Ingela Thalén. Jag är inte så gammal i riksdagen, men i dag har jag lärt mig en sak -- om jag förstått saken rätt. Det är att när socialdemokraterna på sin tid i regeringsställning lade fram en proposition innebar det att ärendet hade halats igenom riksdagen. Det var beslutat. Jag kan inte tolka Berit Andnors upprördhet, spelad eller genuin, över förslaget om ett nytt regelverk på annat sätt än att det hon har läst sig till i propositionen ser hon som någonting som nu skall genomföras. Så ser man som socialdemokrat på regeringsmakten när man sitter i regeringen. Så ser inte jag på det -- mitt parti utgör en del av regeringsunderlaget. Jag ställer mig bakom principen om en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, men riktlinjerna för regelverket, t.ex. möjligheten att kvalificera sig för ersättning och den tid för vilken ersättning skall utgå, skall vi underställa en ny behandling i regeringen. Är det så att Berit Andnor inte tror på det, skall jag försäkra henne att vi kristdemokrater inte kommer att medverka till förändringar som innebär en massutförsäkring ur systemet och som dessutom medför stora kostnader för kommunerna. Nej, vi känner ett ansvar för dem som betraktas som de svaga i vårt samhälle. Likaså är jag förundrad över Ingela Thaléns upprördhet över hanteringen av ärendet i utskottet. Det leder mig till en bild. Jag har sett min fru, som är sömmerska, många gånger ta på sig den klänning hon har sytt för att se hur den passar och sedan ta den av sig för att förändra den något. Kring halsen passar den kanske inte, ärmarna sitter dåligt. Hon tar den av sig för att rätta till den, att förbättra sitt verk och för att få den att passa bättre. Att hon har bestämt sig för att det skall bli en ny klänning är det ingen tvekan om. Bilden haltar kanske, men jag vill påstå att det är någonting liknande här: Vi behöver sy om en del av regelverket för att få det att sitta bättre. Jag skall ge ett annat exempel. En skräddare tog mått, men när han satte kostymen på kunden fick denne vränga till sig så att han såg ut som om han hade varit handikappad, en starkars vanparting, som vi säger i Småland, för att kostymen skulle sitta något så när bra. Är det så ni socialdemokrater hanterade era propositioner? De skulle gå genom, oavsett om de var bra eller dåliga. Nej, vi kristdemokrater kommer att göra vad vi kan för att få den här försäkringen att bli litet bättre. När det gäller finansieringen håller vi kristdemokrater med utskottsmajoriteten om den princip som regeringen föreslår och som beskrivs i betänkandet: 1 % avgift nästa år, 2 % 1995. Det är en avgift som vi märker direkt, den går till a-kassan. Jag förstår inte turerna kring sjukförsäkringsavgifterna. Skall de snurra runt och göra en piruett eller en rockad, eller vad vi nu skall kalla det för, för att sjukförsäkring och a-kassa skall kunna kopplas ihop? Nej, sjukförsäkringsavgiften lär behövas för att vi skall kunna klara andra kostnader i sjukförsäkrings och arbetsskadesystemet. Vi skall inte tulla på den. Nu införs en rak avgift för att finansiera a-kassan. Det behövs verkligen med tanke på det stora underskott som finns i Arbetsmarknadsfonden. När den för närvarande läcker ungefär 4 miljoner netto i timmen, måste någonting göras åt finansieringen. Vi ställer oss bakom förslaget, liksom bakom förslaget att avgiften skall tas ut på 7,5 basbelopp, medan ersättningarna kommer att beräknas på 5,5 basbelopp så småningom. Det ligger en solidaritetstanke bakom detta, som vi ställer oss bakom. Det ligger i linje med det kristdemokratiska tänkandet att den som är starkare måste bära en tyngre börda än den som inte har så stora krafter. Vidare vill jag kommentera KAS-beloppets höjning. Regeringens förslag var att höja det från 198 kr till 227 kr. Regeringsförslaget var också att höja det till 245 kr, efter press från Ny demokrati -- det vill jag påstå, även om förslaget kom från finansministern under förhandlingarna. Det är inget fel i förslaget.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
Jag vill erinra kammarens ärade ledamöter om min vädjan tidigare till ledamöterna att begränsa debatten och iaktta återhållsamhet med repliker. Alternativet är att vi tvingas använda också lördagen för debatter.
Fru talman! Jag är, Harald Bergström, djupt upprörd, liksom alla Sveriges löntagare, över det systemskifte som den borgerliga majoriteten i regeringen och i denna kammare är i färd med att genomföra. Jag är djupt upprörd över de tankar som ligger till grund för den proposition som nu lagts fram, som nu ligger vilande och som man har för avsikt att detaljutforma under våren. Jag är djupt upprörd, det är alldeles riktigt. Harald Bergström säger att det här förslaget borde återsändas till regeringen. Varför stödjer då inte Harald Bergström det socialdemokratiska förslaget att avslå propositionen och tillsätta en parlamentarisk beredning? Det vore väl den rätta slutsatsen att dra, Harald Bergström. Arbetsmarknadsfonden läcker, säger Harald Bergström. Det är väl en självklarhet med tanke på den eländiga politik som den borgerliga majoriteten i denna riksdag för. Det är väl inte så konstigt när man medvetet eller omedvetet medverkar till att öka arbetslösheten. Då är det klart att pengarna läcker ut i ersättningar. Sedan till frågan om KAS. Jag vill nämna bara en sak för att begränsa debatten. Om man hade velat göra någonting för de sämst ställda, skulle man ändå ha förändrat KAS-kraven så, att de hade stämt överens med kraven i fråga om arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen. Då hade man gjort någonting för de sämst ställda. De som i dag inte är berättigade till KAS får ingenting, inte det minsta, genom det förslag som nu har lagts fram. Det är sanningen, Harald Bergström. Ni gör ingenting alls för de sämst ställda.
Fru talman! Jag skall vara mycket kortfattad. Jag förstår att Berit Andnor måtte vara upprörd och kanske många med henne. Annars hade man inte lyckats att piska upp en sådan enorm stämning ute i leden. Jag har förstått att man har piskat på bra mycket för att få upp stämningarna. Det är kanske förklaringen till upprördheten.

Fru talman! Det är min avsikt att ge ett europeiskt och principiellt perspektiv på denna fråga. Det finns anledning att lägga europeiska jämförande synpunkter på allt fler frågor. Även om denna fråga givetvis tillhör dem som avgörs och absolut skall avgöras på nationell nivå, kommer de som berörs av besluten att leva i ett Europa med rörlighet över gränserna, dvs. den enskilde kommer ibland att ha anledning att ta del av hur systemen fungerar i olika länder. Det finns dock aldrig någonsin anledning att anamma ett sämre system. Tvärtom, system som ger högsta måluppfyllelse i förhållande till resursåtgången bör alltid väljas. Sådana kan även locka andra till efterföljd. Det finns problem med vissa riksdagsdebatter. De riskerar att ibland mer spegla riksdagens utskottsindelning än de övergripande problemlösningarna. Debatten blir som det så modernt kallas ''snuttifierad''. En debatt som den här bör spegla den mest väsentliga frågan, hur vi får fler i arbete, fler arbetsgivare helt enkelt. Det finns knappast någonting som så skulle underlätta finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen. Men om jag här skulle gå in på de olika åtgärder som regeringen vidtar och har vidtagit för att få fler i arbete, antar jag att det föreligger risk för att man anses avvika från ämnet, varför jag nöjer mig med det generella påpekandet att ingen annan svensk regering har vidtagit så många åtgärder för att stimulera till nya jobb. Problemet är att vi mitt i denna lågkonjunktur sitter med ett regelsystem som gör företagande så mycket mer riskfyllt och ofta mindre lönsamt att människor föredrar att vänta på anställning än att försöka att starta något själva. Här spelar skattenivåer, arbetsrätt och annat in. När förslag som ger tillräckligt starka incitament till företagande fått politisk majoritet kommer den svenska utvecklingen successivt att vända. Ett omtänkande kan redan spåras i människors medvetande via olika opinionsundersökningar. När omtänkandet har realiserats kommer de svårigheter som är bakgrunden till denna debatt att minska, dvs. när även oppositionen har insett den enkla sanningen: utan arbetsgivare, inga arbetstagare. Ingen seriös politiker kan i dag förneka att åtgärder behövs vad avser finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen. Avgifterna täcker i dag 3 % av utgifterna. Utgifterna är 4 miljarder per månad, och förlusten är 3 miljarder. Den fond som finansierar arbetslöshetsförsäkringen gick med 10 miljarder 1992/93. Innevarande år beräknas underskottet till 38 miljarder, och vid budgetårets slut till 55--60 miljarder. Detta underskott täcks med statliga lån, allt medan kronan faller -- det är alltså det underskott som uppstår efter det att ersättningen har sänkts till 80 %. Ett alternativ till att föra över kostnaderna på försäkringstagarna vore naturligtvis att sänka ersättningsnivåerna. Det fanns dock svårigheter redan vid sänkningen till Politiker som inte vågar vidta åtgärder som banar väg för en sund ekonomi gräver i stället djupare gropar för svenska löntagare, vilket leder till att trovärdigheten för vårt land urholkas, investeringarna uteblir, fler blir arbetslösa och finansieringen av arbetslösheten alltmer illusorisk. Finansieringen läggs alltmer på våra barn, helt i linje med den gamla svenska modellen -- någon annan skall betala. Alla i denna kammare vet att det är så här. Det gäller bara att ha mod och stå för det. Oavsett var kostnaderna för försäkringen tas -- via arbetsgivare eller via diverse avgifter -- blir det ändå ytterst samma svenskar som skall betala dem, oberoende av om det sker i rollen som försäkringstagare, löntagare eller konsumenter. Efter dessa mer principiella synpunkter går jag över till det vidare perspektivet. Företagen rör sig över gränserna. Internationaliseringen är här. Vår arbetskraft konkurrerar därmed i praktiken med arbetskraft från andra länder. Enda chansen att lyckas är att vara duktigare till lägre kostnad, dvs. ha högre effektivitet. Det gäller att samhället hushållar med resurserna och väl tillvaratar möjligheter till tillväxtökningar. Det handlar inte om något nationellt nollsummespel, utan om framtidsmöjligheter för konkurrenskraftiga länder. Frågan hur vi skaffar resurser är internationell men också regional och lokal. Det är litet oroande att i detta läge konstatera att Sverige i förhållande till BNP har världens högsta offentliga utgifter, om än med ovanligt decentraliserad finansiering till kommuner och landsting. Frågan är om inte en ökad individualisering bättre kan möta de nya kraven. Regeringens politik har nu också lett till att BNP stiger sedan sex månader tillbaka. I går fattades ett beslut på internationell nivå, som sannolikt i högre grad betyder mer för de arbetslösa i Sverige än det beslut som vi nu är i färd med att fatta, nämligen Uruguayrundans lösning som beräknas leda till att Sverige vinner 60--80 miljarder. EG-medlemskap minskar också trycket från arbetslösheten. Ett Sverige som ställs vid sidan av de intensiva handelsvägarna kan riskera att utvecklas till en andraklassens industrination och bli underleverantör av lågförädlade produkter till industrierna på kontinenten. Men så illa går det knappast med en regering som förstår att satsa på utvecklingsmöjligheterna i ekonomin och hålla igen på utgifterna. T.o.m. Europafackets generalsekreterare talar nu mer om konkurrenskraft och tillväxt än om nivåer i försäkringssystemen. De europeiska socialdemokraternas valmanifest framhäver att skyddet för välfärden är fler arbetstillfällen. Europasamarbetet ger anledning till optimism när det gäller fler jobb. En allmän försäkring obligatorisk för alla eller en frivillig korporativt administrerad -- det s.k. Gentsystemet -- har varit föremål för diskussion i Europa under hela 1900-talet. I Sverige var det Thorbjörn Fälldin som i en reservation till 1960 års arbetslöshetsförsäkringsutredning krävde ett obligatorium. Sedan dess har borgerliga partier, ibland tillsammans med vpk, krävt obligatorium, vilket LO har motsatt sig. Rekryteringsargumentet har LO stämplat som irrelevant. Gentsystemets fördelar har enligt LO i stället varit att det skulle vara smidigt för staten. I sammanfattningen av och inledningen till LO:s i oktober utkomna bok, Sverige är att fackföreningsrörelsen är både mer centraliserad och mer decentraliserad. Det är såledels från medlemssynpunkt ingen fara att införa en obligatorisk, allmän försäkring. Enligt LO är det då andra skäl än försäkringen som ligger till grund för fackföreningsanslutningen. LO och TCO föreslog själva en allmän försäkring, dock administrerad av facket, under mitten av 70-talet. Därav blev dock intet, ty -- som statsvetare Bo Rothstein skriver i sin bok Den korporativa staten -- ''en korporativ institution som ett Gentsystem fungerar i viss mån själförstärkande, eftersom det tenderar att systematiskt stärka de krafter som har intresse att försvara dess existens''. Det var ett forskarcitat som förtjänar att upprepas. Från början stödde socialdemokratiska partier allmänna system. Sverige blev det avvikande landet, det enda där en socialdemokratisk regering introducerade Gentsystemet, år 1934. I Norge hade man på 20-talet samma problem som vi har nu, och ett obligatoriskt system sjösattes efter stora ekonomiska problem med de fackliga kassorna. Även i Holland 1948 hände att en socialdemokratisk regering i regeringsställning direkt ersatte Gentsystemet med ett allmänt obligatoriskt system. Sverige började redan 1919 med arbetsmarknadspolitik. Det var s.k. nödhjälpsarbetsläger, dit arbetslösa skickades under milt uttryckt svåra förhållanden. Gustav Möller, som i Sverige drev igenom Gentsystemet, ansåg att alla som inte var fackligt organiserade skulle skickas till nödhjälpsarbetsläger eller inte ha något stöd alls. Han övertalade fackföreningsledarna att gå in för Gentsystemet, enligt historieskrivningen. Inte heller då hade systemet något stöd i den dåvarande fackliga basen. Medlemsomröstningarna visade ett starkt motstånd. Fortfarande 1940 fanns detta motstånd som tog sig uttryck i en socialutredning som ville ha ett allmänt system. I alla andra sammanhang brukar socialdemokraterna vilja ha allmänna obligatoriska försäkringar. I Tyskland säger författningsdomstolen nej till ett system som forcerar fram visst medlemskap för att man skall kunna ta del av social trygghet. Varje lag som ger enskild medborgare fördelar i deras egenskap av medlemmar i en privat organisation förbjuds. Gentsystemet stöter här på konstitutionella svårigheter. Onekligen ligger det nära till hands att tänka på det tvåtredjedelssamhälle som Sverige nu utgör på denna punkt. Det är ju faktiskt en tredjedel svenskar som i det här avseendet har ett sämre socialt skydd och som genom dagens förslag nu lyfts upp till samma nivå som de skyddade två tredjedelarna. Om alla skall delta i finansieringen skall de också ha samma rätt till förmånerna. Canada har allmänt, obligatoriskt system. Det är bara Island, Finland och Danmark som förutom Sverige har Gentsystem. Trenden i Europa tycks vara att man mer och mer riktar in sig på att försöka begränsa långtidsarbetslösheten. Arbetslinjen, dvs. det system som stimulerar människor till att verkligen ta de arbeten som kan erbjudas, är den enda framkomliga vägen i ett Europa i omvandling till nya internationella förhållanden. Rundgången mellan åtgärder och arbetslöshet måste begränsas. Man kan konstatera att länder med usel ekonomi satsar mindre på sina arbetslösa än länder med god ekonomi, ett ganska självklart faktum som dock stämmer till eftertanke. Skall det finnas resurser för dem som drabbas av arbetslöshet, trots aldrig så idoga försök att undvika den, finns bara en riktigt bra försäkring mot arbetslöshet. Det gäller för såväl nationer som för individer, män såväl som kvinnor, nämligen att arbetskraften är internationellt konkurrenskraftig. Jag yrkar bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande AU6.

Fru talman! Jag skall nu försöka att föra ner diskussionen om arbetslöshetsförsäkringen till den mer mänskliga nivån. I Örbro län står i dag drygt 20 000 människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden. 12 596 av dessa är öppet arbetslösa. Redan detta innebär oerhört stora bekymmer för många. Till det skall sedan läggas de förslag till försämringar i arbetslöshetsförsäkringen som finns i den proposition som ligger bakom det betänkande som vi nu diskuterar. Om det förslag till regelverk som finns i propositionen hade varit i kraft i dag hade Det har nu sagts här att staten skulle betala dessa kostnader. Men jag tillåter mig ändå att resa ett frågetecken för huruvida staten verkligen har gjort sådana åtaganden, även om arbetsmarknadsministern indikerar någonting åt det hållet. Detta skulle ha betytt en sexdubbling av utgifterna för socialbidrag för kommunerna i Örebro län. Om man skulle klara detta på sedvanligt sätt, dvs. genom att minska antalet anställda, vilket är det enda sättet för kommunerna att hantera en krympande ekonomi, skulle det betyda att kommunerna tvingades säga upp ytterligare 1 800-- 2 000 personer. Oftast är det fråga om kvinnor -- det är mest kvinnor som jobbar inom den kommunala sektorn -- som jobbar med barn och gamla och vilka redan nu upplever att man är för få för att klara av det jobb man måste utföra. Men vad som är ännu värre med de förslag som finns i propositionen är de mänskliga tragedier som skulle följa i dess spår. Fru talman! Vreden är nu utomordentligt stor. Rädslan är nästan förlamande, och paniken lyser i ögonen på alla de arbetslösa som redan nu har räknat ut vid vilket datum man kommer att tvingas knacka på socialens port, om de här förslagen förverkligas. Men under de två senaste veckorna har vreden tagit överhand över paniken. De arbetslösa arbetarna och tjänstemännen i Örebro län har samlat namnunderskrifter för att protestera mot de här förslagen. Man har under två veckor fått ihop 14 933 namnunderskrifter, vilka jag efter mitt anförande skall överlämna till arbetsmarknadsministern, om han återvänder hit. Fru talman! Jag har i olika sammanhang ställt frågor till mina borgerliga riksdagskolleger från länet om huruvida de står bakom dessa förslag. Från kds har sagts att man inte är beredd att genomdriva de försämringar som finns i propositionen. Jag hade tänkt ställa frågan till kds representant från länet om hon står fast vid det löftet, men hon är nu inte här. Samma fråga vill jag ställa till de centerpartister som har aviserat att de inte är beredda att i den här arbetsmarknadssituationen medverka till att hundratusentals människor ställs utanför arbetsmarknaden och tvingas att gå till socialkontoret. I och för sig har också arbetsmarknadsministern visat att det skulle bli på det sättet. Om man hade varit konsekvent skulle propositionen i den här delen ha avvisats redan nu. Det finns därför alla skäl att vara orolig och bekymrad inför det som kommer i mars månad. Avslutningsvis, fru talman, vill jag bara instämma i de yrkanden som socialdemokratiska talare tidigare har ställt i detta ärende.

Fru talman! I dag behandlar vi frågor som är mycket viktiga för löntagarna. Det handlar om arbetsrätten, lagen om anställningsskydd och det ekonomiska skyddet vid arbetslöshet. Jag vill påstå att klyftorna på arbetsplatserna och i samhället nu ökar med expressfart. Hotet om att bli utförsäkrad kommer att hänga som ett svart moln över dem som har oturen att bli arbetslösa i framtiden. Den borgerliga majoriteten i riksdagen har dock inte varit helt opåverkad av alla protester som har väckts och pågått sedan förslaget om arbetslöshetsförsäkringen lades. Dagens beslut har begränsats till att gälla finansieringsdelen, vilket är nog så illa, samt ett principbeslut. Man skall återkomma när det gäller övriga delar. Protestaktionerna mot försämringarna för löntagarna är särskilt massiva i dag, då stora demonstrationer från hela landet pågår utanför Jag tror att jag kan försäkra att protesterna inte kommer att avta förrän förslaget om arbetslöshetsförsäkringen och hotet om utförsäkring förpassas dit de hör hemma, i papperskorgen. Om det genomförs, vilket fortfarande är meningen, med annan tidtabell, kommer det att leda till ekonomisk katastrof för många familjer på grund av att man blir utförsäkrad efter två år om man inte inom denna tid erhåller ett nytt förvärvsarbete, som det heter. De arbetslösa som redan har fått stora förämringar i form av karensdagar och sänkt ersättning skall nu också riskera att stå helt utan ersättning. En stor del kommer att tvingas att leva på socialbidrag i framtiden. Det är ett cyniskt förslag. Efter två år flyttar man också över utgifterna för arbetslösheten från staten till kommunerna. Detta leder givetvis till sämre kommunal ekonomi. Sämre kommunal ekonomi innebär med all säkerhet att kommunerna tvingas att säga upp personal, så att ännu fler blir arbetslösa. Vad detta betyder för de hundratusentals människor som ställs utan arbete och som får sin ekonomi raserad är uppenbart. Om regeringens förslag till ny arbetslöshetsförsäkring genomförs, kommer kommunerna i t.ex. Värmland att drabbas av en utförsäkringsbomb inom ett par år. Socialbidragskostnaderna kommer att öka med 500--600 miljoner kronor om året, vilket i sin tur kan leda till att tusentals jobb inom kommunerna försvinner. Detta blir följden av att de arbetslösa genom regeringsförslaget dels blir utstämplade från a-kassan, vilket nästan inte förekommer i dag, dels får svårare att kvalificera sig för en ny akasseperiod. I min hemkommun Hagfors är i nuläget 1 350 personer arbetslösa. Minst 1 000 av dem är nog tyvärr fortfarande arbetslösa om två år. Socialbidragskostnaden i kommunen kommer då att öka med minst 50 miljoner kronor, vilket motsvarar 3:50 kr i skattehöjning. En del effekter kommer att märkas redan under 1994, om förslaget genomförs, då de som i dag är deltidsarbetslösa inte längre får stämpla upp till heltid. Svårast blir följderna i glesbygdskommunerna, eftersom arbetslösheten där är högst. De kommuner där industrikriser slår hårt drabbas av de största kostnaderna. Om regeringens förslag vinner gehör i riksdagen, blir följderna orimliga både för de arbetslösa och för kommunernas ekonomi. Regeringen borde gå in med kraftfulla sysselsättningsstimulanser så att människor erbjuds arbete i stället för utslagning. Fru talman! Förslaget om en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring är visserligen bordlagt, men det är enligt min mening inte nog. Förslaget bör avvisas i sin helhet. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Fru talman!

Jag kan inte hitta någon rimlig förklaring till att majoriteten av denna riksdag säger nej till att satsa allt som är möjligt på att ge männniskor ett arbete i stället för att betala ut kontantstöd. Jag kan heller inte hitta någon rimlig förklaring till att majoriteten i denna riksdag hellre väljer att använda pengar till att underlätta för passiva kapitalägare än att ge stöd till en aktiv politik som skapar tillväxt. Om arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund hade varit här skulle jag ha uppmanat honom att komma med en rimlig förklaring till vad som egentligen menas. Men han kanske hör mig, fastän han inte är här i kammaren. Jag vet vilket hårt slag det är för en människa att bli arbetslös. Jag upplever detta på mycket mycket nära håll. Det handlar om att ingen vill utnyttja ens kunskaper och erfarenheter, att veta att man inte längre kan försörja sig och sin familj samt att bli beroende av samhället för sin försörjning. Särskilt tungt är det -- det kan jag säga -- att vara beroende av en borgerlig riksdagsmajoritet som snabbt och lätt försämrar ersättningar, samtidigt som högavlönade och kapitalägare får nya förmåner. Att vara arbetslös är att dag för dag förlora en bit av sin självkänsla, sitt självförtroende och sina yrkeskunskaper. Ett samhälle med hög arbetslöshet kan aldrig bli ett gott samhälle att leva i -- inte för någon. Det kan inte heller bli ett socialt och ekonomiskt stabilt samhälle. Fru talman! I dag känns det sorgligt i denna kammare. I dag kommer Centerns, Folkpartiets, Moderaternas, Kristdemokraternas och Ny demokratis ledamöter att rösta ner alla de förslag som vi socialdemokrater lagt fram och som handlar om att bekämpa arbetslösheten. Vi vill satsa 5,5 miljarder kronor mer än regeringen för att skapa nya jobb och utbildningsplatser. Detta är pengar till en aktiv politik som skall bidra till att vända utvecklingen rätt i Sverige. Men förslagen om dessa satsningar kommer nu att röstas ner, och därför blir uppskattningsvis mer än 80 000 personer arbetslösa nästa år -- helt i onödan. Nu är vi socialdemokrater luttrade. Våra förslag om att bekämpa arbetslösheten har röstats ner, och de borgerliga partierna har drivit igenom försämringar för de arbetslösa förr. Resultatet av denna politik kan vi allihop se runt omkring oss. Vi har massarbetslöshet i Sverige. För tredje året i rad minskar våra samlade resurser. På två år har över 400 000 jobb försvunnit. Det är vart tionde jobb. Det är ett oerhört rekord som regeringen har slagit. 4 000 jobb har försvunnit varje vecka! Det leder naturligtvis till ett galopperande budgetunderskott, eftersom allt färre arbetar, allt fler blir beroende av bidrag för sin försörjning och alla våra trygghetssystem hotas av denna arbetslöshet. Fru talman! Varför gör då regeringen ingenting för att bekämpa roten till det onda? Ja, om en stund kommer arbetsmarknadsministern att gå upp här i talarstolen och försöka förminska arbetslöshetsproblemen genom att visa på de positiva inslag som kan skönjas. De är mycket glädjande, men de beror främst på sänkningen av arbetsgivaravgiften och på en flytande krona. Han kommer att säga att regeringen inte har råd med mera insatser. Det finns inga pengar att satsa på att skapa nya jobb på grund av det stora budgetunderskottet. Och så kommer han att skylla på Socialdemokraterna. Fru talman! Är det så? Finns det inga pengar? Låt mig först konstatera att det alltid tycks finnas pengar när det gäller att genomföra regeringspartiernas olika hjärtefrågor. När Moderaterna vill sänka skatterna för kapitalägarna finns det alltid pengar. Därför beslutar riksdagen i dagarna att sänka skatten för kapitalägarna med 7 miljarder kronor per år. Dessutom kommer regeringen att här i kammaren driva igenom att staten skall skänka efter en skattefordran på företagen på 15 miljarder kronor. Självfallet stiger då aktieägarnas förmögenhet med motsvarande belopp. 5 000 högskoleelever, men ni har råd att ge Per Westerberg och andra välmående personer gigantiska skattesänkningar? Hur förklarar ni för alla byggnadsarbetare som tappat hoppet om att någonsin mer få hålla i en hammare att ni inte har råd att satsa på att bygga om fler lägenheter, men ni har råd att skänka efter företagens skatteskulder? När Centern och kds vill öka statens utgifter för att genomföra ett vårdnadsbidrag, då finns det helt plötsligt ekonomiska resurser. Hur förklarar ni, Börje Hörnlund, att ni har råd att öka på de statliga bidragen till enskilda människor med ett par miljarder, men ni har inte råd att sätta människor i arbete med att rusta upp skolor och vägar eller bygga bostäder åt de äldre? När Folkpartiet vill dränka friskolorna med statliga pengar och sprätta i väg miljoner på reklamkampanjer om att välja husläkare, då är det ingen brist i kassakistan. Hur förklar ni, Börje Hörnlund, att ni har råd med sådana utgifter när ni inte har råd att låta människor behålla arbetet med att ta hand om barnen, de äldre och de sjuka, eller att låta våra kulturarbetare utföra sitt arbete? Många av dem har demonstrerat sin förtvivlan här utanför i dag. När ni i regeringen realiserar ut Celsius och andra statliga företag och skänker försäkringsbolag och fonder hundratals miljoner kronor, då talar ni aldrig om budgetunderskottets storlek. Hur förklarar ni, Börje Hörnlund, att ni anser er ha rätt att slumpa bort svenska folkets gemensamma tillgångar, samtidigt som ni försämrar utbildningsbidragen och tvingar beredskapsarbetarna att arbeta deltid? Fru talman! Jag tror att svaret är givet. Det finns ingen i regeringen som har arbete åt alla som sin hjärtefråga. Det är socialdemokrater och vänstern som tycker att kampen mot arbetslösheten är den viktigaste politiska frågan, att satsningar på de arbetslösa går före alla andra områden. Vi är för få i denna kammare för att få majoritet. Medborgarna får snart sin chans igen, och jag hoppas att de tar den. Trots att regeringspartierna i sin praktiska politik tydligt visar att andra saker är viktigare än aktiva insatser för nya jobb, förstår jag inte hur ni resonerar när ni talar om att minska budgetunderskottet genom att försämra för vanliga människor. Vare sig man har ett arbete eller är arbetslös måte man ju överleva. Därför betalar staten just nu ut gigantiska belopp till de arbetslösa i kontantstöd. Det är ett stöd som man får för att man inte skall arbeta. Merparten av detta belopp får staten låna ihop. Vi hade en diskussion om detta för en stund sedan. Jag är övertygad om att det bland dem som har lyssnat i dag och som lyssnar just nu finns arbetslösa byggnadsarbetare som har a-kassa för att de inte skall arbeta, trots att de vill arbeta. Samtidigt tvingas dessa byggnadsarbetare se hur barnens skolor förfaller, hur stort behovet är att bygga om bostäder åt de äldre och att bättre anpassa lägenheter åt människor med handikapp. Nu har Börje Hörnlund möjligheten att förklara för byggnadsarbetarna och andra arbetslösa varför regeringen hellre låter dem gå arbetslösa än låter dem utföra nödvändiga och viktiga investeringar för samhället. Jag tror också att det bland åhörarna i dag har funnits några som har mist eller kommer att mista jobben i kommuner och landsting. Samtidigt tvingas de se sina arbetskamrater på dagis slita för att ta hand om barnen på ett bra sätt och se de anställda i äldrevården föra en ojämn kamp för att kunna ägna sig åt de äldre. Nu har Börje Hörnlund chansen att förklara för de anställda i kommuner och landsting varför regeringen hellre låter dem gå arbetslösa än låter dem få delta i angelägna uppgifter inom vård och omsorg. Det var ju inte länge sedan Börje Hörnlund själv var ute och antydde att det nog skulle gå att ordna så att de kunde behålla jobben. Men den praktiska politiken debatteras här och nu, och då ser den annorlunda ut. Det är här och det är nu som de socialdemokratiska förslagen om mer pengar till byggande och pengar till insatser för att kommunerna skall kunna behålla sina anställda i denna svåra arbetslöshetstid avvisas av den borgerliga majoriteten. Vi politiker borde göra allt vi kan och litet till för att bekämpa arbetslösheten. Men i regeringens praktiska politik finns ingenting av det som antytts till kommunalfolk och arbetslösa ute i landet. Fru talman! Låt mig nämna några uppgifter som med all önskvärd tydlighet visar att regeringen inte har några ambitioner. Samtidigt försämrade riksdagen innehållet i olika bidrag och byråkratiserade bestämmelserna så att AMS nu inte når de mål som riksdagen har ställt upp. Nu har AMS begärt att i stället få använda de pengar som redan finns till insatser för reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Men inte ens denna mycket blygsamma begäran från AMS har de borgerliga partierna i riksdagen velat gå med på fullt ut. Nu skulle jag vilja veta: Vad betyder det här? Tänker regeringen i själva verket dra in dessa medel från AMS? Tänker ni kanske finansiera vårdnadsbidraget eller fortsatta skattesänkningar med dessa pengar? Enligt uppgift kommer ni i budgetpropositionen att dra in ett antal miljarder kronor från AMS. Nu vill jag att arbetsmarknadsministern ger mig och alla andra besked: Är detta korrekt? Säg nu inte att vi får veta det i budgetpropositionen, för denna dag och denna stund är inte sådan att man kan göra så. Skall de arbetslösa få betala ytterligare för vallöften om regeringspartiernas hjärtefrågor? Eller är det rent av så att tricksandet mellan regeringspartierna och Ny demokrati betyder kostnader inom andra områden, som skall betalas med högre arbetslöshet? Fru talman! Sveriges regering driver nu den nyliberala högerpolitik som skapat arbetslöshet i flera av Europas länder. De förhållanden den skapat börjar bli olidliga, inte bara för de arbetslösa, utan för hela samhället. Därför diskuteras nu, bl.a. på socialdemokratiskt initiativ, stora satsningar mot arbetslösheten inom EG:s ram. Det är en ödets ironi att EG berömmer den svenska arbetslinjen, samtidigt som den svenska regeringen avskaffar den. Fru talman! För alla arbetslösa och alla oss som tror på ett jämlikt och gott samhälle är det en sorgedag i riksdagen. Riksdagen borde fatta beslut som bidrar till att vända Sveriges utveckling rätt igen genom att stimulera ekonomin och satsa på nationella och mänskliga investeringar. Här vill jag säga att vi tycker att det var bra att regeringen lade fram förslag om ett generellt anställningsstöd. Vi har gjort om det litet grand, men vi stöder det förslaget. Jag tycker att alla politikområden bör dra åt samma håll. Dessutom tycker jag att vi borde ha fattat beslut som innebär att man stoppar slöseriet med mänskliga resurser genom att vända passivt kontantstöd till aktiva insatser. Arbetsmarknadspolitiken måste återupprättas och återfå sin heder. Denna regering vill inte, förmår inte och orkar inte en sådan kraftsamling. Därför krävs det en annan regering. Jag säger som demonstranterna här utanför sade tidigare i dag: Provanställ aldrig mer en borgerlig regering!

Herr talman! Jag vill först yrka bifall till våra reservationer nr 10 och 12. Det är med blandade känslor som jag yttrar mig i detta ärende. En summering av betänkandet ger vid handen att man, i motsats till Ny demokratis strävan att skapa förutsättningar för verkliga jobb, försöker öka sysselsättningstillfällena -- vara vad det vara månde -- för att statistikmässigt uppvisa ett bättre förhållande på arbetsmarknaden inför kommande val. Jag tror att det var professor Ulf af Trolle som sade: ''Statistik är som en BH. Den framhäver det intressanta men döljer det väsentliga.'' Ungdomsarbetslösheten är skrämmande. Flera årskullar går utan jobb. Alla krafter måste sättas in för att vrida utvecklingen i rätt riktning för våra unga. Det är bra att företagen nu får bidra till finansieringen av ungdomspraktiken. Bidraget kunde ha varit annorlunda och konstruerat på ett mer ändamålsenligt sätt. Förslaget om ett modifierat system med ungdomspraktik är även i andra delar icke invändningsfritt. En modell som vi under förhandlingsomgångarna framfört går ut på följande. Den som har haft en ungdomspraktikant under sex månader med finansieringsbidrag och fortsätter en andra period, skulle kunna få restitution på den avgift som erlagts den första perioden. Efter en andra period skulle restitutionen, dvs. återbetalningen, kunna ske av det under denna period erlagda bidraget, om praktikanordnaren då tillsvidareanställer den unge. På så sätt kunde man möjligen avvara såväl rekryteringsstöd som GAS för unga människor. Genom att anpassa ett rekryteringsstöd kan detta system även omfatta dem som fyllt 25 år. Det föreslagna systemet visade sig naturligtvis vara för enkelt, för effektivt, för lätt att administrera, svårare att missbruka samt ha en alltför stor morotseffekt. Ungdomarna skulle därtill plötsligt få ett helt annat ''egenvärde'' samt en betydligt större möjlighet till en anställning än enbart en sysselsättning. Vid förda förhandlingar i detta ärende lovade emellertid regeringsföreträdare att ta in första delen av vårt förslag. Vi konstaterar kallt att denna överenskommelse har brutits. Det finns inte med i betänkandet. Allt slags morotseffekt för företagarna är alltså nu borta. I nuvarande läge, och då en sådan modell kanske behöver studeras ytterligare, har jag emellertid ansett att jag bör biträda den utformning av förslaget om ungdomspraktik som regeringen nu har lagt fram, eftersom syftet trots allt är att få ut unga människor på arbetsmarknaden efter fullgjord praktik. Vi återkommer inom en månad i ärendet om finansieringsmodellen, nu i form av en motion, som vi räknar med skall snabbehandlas. Vidare anser vi att ungdomar som fått en praktikplats före 25-årsdagen bör få fortsätta den utlovade praktiktiden, även om 25-årsdagen inträffar under denna period. ungdomar med utländskt medborgarskap prioriteras. Av rapporter från Statistiska centralbyrån, Riksrevisionsverket, Statens invandrarverk samt invandrarförvaltningar framgår att många utlänningar utestängs från arbetsmarknaden på grund av bristande kunskaper i det svenska språket. Detta i sin tur beror på att ansvariga politiker -- i motsats till politiker i andra länder -- inte ställer några som helst krav på kompetens i det svenska språket. Detta visas bl.a. SfU1, i vilket ansvariga rikspolitiker fortfarande inte är beredda att ställa några krav på kompetens i svenska, varför en av de större spärrarna till arbetsmarknaden fortfarande kvarstår. Att en grupp utan nödvändiga språkkunskaper skall prioriteras vid användningen av den arbetsmarknadspolitiska åtgärdsarsenalen är uppseendeväckande och på förhand dömt att misslyckas. Glädjande kan vi konstatera att utskottet anser att vår skrivning beträffande praktiktiden under ferietid är så nära regeringens uppfattning att den inte bör föranleda någon åtgärd. Vi kan notera att akademikerna nu -- enligt vårt förslag -- även har möjlighet att utnyttja ungdomspraktikplatserna. Mer eller mindre mot vår vilja har vi gått med på ALU. ALU var av regeringen avsedd som en sistahandsåtgärd inom a-kasseperioden, sedermera även KAS. I stället är det så att ALU ofta -- alltför ofta -- används som en förstahandsåtgärd vid arbetslöshet. Inom detta område har påtagliga undanträngningseffekter på arbetsmarknaden uppdagats, vilket även noterats av regeringen. Utskottet har även påtalat detta i sin skrivning på ett uppmärksammande sätt, varför jag förmodar att tillsynsmyndigheterna noga noterar detta. Den partiska uppföljningen, som TEMO redogjort för, kan jag dock inte acceptera. En utredning skall vara opartisk och inte belysa ALU från ett enda håll. Med tanke på att ''lill-AMS'' nu inrättas, dvs. ALU delegationen, samt de möjligheter den har att påverka utvecklingen av ALU i nydemokratisk riktning, kommer vi enträget och noga att hålla oss informerade. Vi hoppas att den parlamentariskt tillsatta kommittén, som skall utvärdera alla arbetsmarknadspolitiska åtgärder -- där även ALU ingår -- skall påvisa att vi hade fel. Indikationer tyder tyvärr på att vi även här kommer att få rätt. Efter en nästintill mördande kritik, inte minst från Socialdemokraterna och på några dagar skriva Vi kan bara konstatera att vi, trots det helrenoverade förslaget, fortfarande har rätt i vår kritik: -- GAS leder till minskade kostnader för företag som ändå är framgångsrika och skall nyanställa. GAS får även företag som nyanställer på grund av ökad orderingång. -- GAS är en statlig gåva -- utan urskillning -- till näringslivet. -- GAS kan lätt missbrukas. Ett framgångsrikt företag kan t.ex. knycka kvalificerad arbetskraft från ett företag som går knackigt och dessutom betala mindre för honom eller henne. Skulle det ''knackiga företaget'' ersättningsanställa blir det ingen rabatt på socialavgifterna. -- GAS har ingen inriktning mot unga arbetssökande. Det sägs inget om några åldersgränser. -- GAS ställer inte heller några krav på att man måste vara arbetslös. -- GAS definierar inte vad verksamhet, verksamhetsgren eller intressegemenskap innebär. Det är återigen lätt att missbruka. GAS kan även lätt missbrukas av företag som snabbt omsätter personal. Spärregeln hinner aldrig slå till. Den nya GAS-lagen är ett teoretiskt hastverk och har ingen förankring i verkligheten. Den är ihålig och uppmuntrar snarare till missbruk än till stimulering. Vi inom Ny demokrati har den uppfattningen att det starkt kan ifrågasättas om regeringens syfte med att införa ett generellt anställningsstöd verkligen kan nås. Regeringen säger nämligen att den vill uppmuntra till tidigareläggning av anställningar och att den vill ersätta övertidsarbete med vanliga arbeten. Om förslaget genomförs kommer det sannolikt att leda till en konkurrenssnedvridning och skapa olika förutsättningar för marknadens företag. Ungdomar måste enligt vår mening prioriteras och ges en rimlig chans att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Som jag tidigare framfört, saknar förslaget inriktning mot de unga arbetssökande -- de som inget hellre vill än att få ett arbete. I vår motion om inriktningen av den ekonomiska politiken har vi lämnat förslag som på ett rättvist och effektivt sätt leder till att fler, särskilt ungdomar, får arbete. De nya jobben skapas inte i etablissemanget, utan i de nya företagen. Det är kanske inte i första hand fler anställda Sverige behöver, utan fler entreprenörer och företagare. Nuvarande konstruktion av GAS måste avstyrkas. Det har vi gjort i vår reservation. Vissa små glädjeämnen finns dock i betänkandet. Ett av dessa är att utskottet på initiativ av Ny demokrati gör ett tillkännagivande till regeringen att låta de vuxenstuderande inom komvux och liknande som påbörjat sin utbildning före den 1 juli få fortsätta samt avsluta sin utbildning under våren 1994 på samma bidragsnivå som de gått in på. Herr talman! Vissa avsnitt i betänkandet, som de som gäller lärlingar och ROT, kommer Robert Jousma och Peter Kling att ta upp i sina anföranden.

Herr talman! Allra först vill jag yrka bifall till utskottets förslag i samtliga moment i hemställan. I prop. 1993/94:66 har regeringen en rad förslag om förändringar och anpassning av ungdomspraktiken och ALU. Vidare finns ett nytt förslag om GAS. Det är ett ettårigt generellt anställningsstöd. Propositionen handlar också om ytterligare satsningar på s.k. kommunala ROT-program m.m. Jag skulle vilja läsa ett litet avsnitt i betänkandet som handlar om utskottets överväganden när det gäller inriktningen av politiken. På s. 11 står det: och 1992 93:FiU30 - - bör därför enligt utskottets uppfattning i allt väsentligt ligga fast även inför det kommande budgetåret.'' Jag säger inte mer om arbetsmarknadspolitikens inriktning. Envar kan läsa mer i utskottets betänkande om detta. Majoriteten av utskottet står bakom dessa skrivningar. snabbt en stor arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Det är bra, i synnerhet som undersökningar visar att den s.k. undanträngningseffekten är liten. Minst lika viktigt är att mer än var femte av dem som har anvisats ungdomspraktik har fått fortsatt fast anställning på den arbetsplats som de har anvisats. Vi får inte glömma att en åtgärd som denna hela tiden måste utvärderas i ljuset av hur arbetsmarknadsläget ser ut. Om uttrycket tillåts vill jag säga att gränsen mellan anställning och praktik, arbete och undervisning, faktiskt inte är helt glasklar. Dessutom är det en sistahandsåtgärd. Så fort förbättringar kan skymtas måste åtgärdens fortlevnad diskuteras. Tecknen på att arbetsmarknadsläget nu börjat ljusna tycks vara så säkra att tiden är kommen för att försiktigt börja förändra reglerna för den åtgärd som så att säga inleder nedmonteringsprocessen. Vi kristdemokrater välkomnar detta. Men det gäller att vara vaksam. De förändringar som regeringen föreslår om en finansieringsavgift får inte bli en broms som gör att arbetslösheten stiger därför att företagare inte vill betala den blygsamma avgiften. Arne Jansson nämnde tidigare att vi inom utskottets majoritetsgrupp förde samtal om att avgiften kanske skulle göras återbetalningsbar -- detta för att öka incitamenten hos företagaren att tillsvidareanställa den unge. Vi har dock, i stället för ett restitutionsförfarande, valt att ge regeringen ett vidgat bemyndigande att vid behov, om inte volymen på åtgärden blir vad som planeras, ändra nivån på avgiften. Målet måste hela tiden vara att snabbast möjligt få ut de unga i ordnad sysselsättning. Ett viktigt skäl för att ge regeringen ett vidgat bemyndigande är att det går snabbare att ändra nivån på finansieringsavgiften på det sättet än att i en proposition söka riksdagen för förnyat beslut om det visar sig att avgiften försvårar för oss att nå planerade nivåer. Utskottsmajoriteten stöder därför regeringens förslag om en finansieringsavgift på 1 000 kr per månad under den första anvisningsperioden på sex månader och 3 000 kr per månad för den andra perioden. Den andra praktikperioden får dessutom inte ordnas förrän efter det att det har gjorts en överenskommelse med arbetsgivaren i fråga om att den unge skall anställas senast vid praktikperiodens utgång. Utskottets majoritet ställer sig också bakom att åtgärden förlängs t.o.m. den 30 juni 1995 och dessutom, vilket är viktigt, att den s.k. sommararbetsmarknaden till en del öppnas för ungdomspraktikanter. Utskottsmajoriteten föreslår att även ungdomspraktiken för akademiker tas in under regeringens bemyndigande för att snabbt kunna förändras vid behov, med avseende på t.ex. en finansieringsavgift. Utskottsmajoriteten avvisar det socialdemokratiska förslaget om att endast tillåta fyra månaders praktikperiod följt av ett förhöjt rekryteringsstöd som i sex månader skulle ge 80 % bidrag till lönen. Vi anser helt enkelt inte att den metoden är den rätta för att försiktigt påbörja en utfasning eller anpassning av ungdomspraktiken till en ljusnande arbetsmarknad. Herr talman! När det gäller ALU föreslår regeringen att man skall förlänga tiden för åtgärden ytterligare ett halvt år t.o.m. den 30 juni 1995. ALU är den åtgärd som har tillkommit för att stärka arbetslinjen i ett mycket besvärligt arbetsmarknadsläge. Utskottsmajoriteten är väl medveten om de faror som lurar med en åtgärd som ALU. Undanträngningseffekten får inte negligeras. Det är därför vi ställer oss bakom regeringens förslag om inrättande av en speciell ALU-delegation. Den uppräkning av tänkta arbetsuppgifter som regeringen gör i propositionen visar att delegationens stödjande funktion för anordnandet av ALU och för att se efter undanträngningseffekten behövs. Beträffande kringkostnaderna för ALU anser utskottsmajoriteten att de 450 miljoner som regeringen föreslår bör reduceras till 325 miljoner. Av dessa medel bör 15 miljoner anvisas för resebidrag och 5 miljoner för ALU-delegationens kostnader. Regeringen har tagit initiativ till en parlamentarisk kommitté för att ungdomspraktiken och ALU liksom hela det arbetsmarknadspolitiska fältet skall genomlysas i alla sina aspekter.

Man skall inte vänta i det längsta, eftersom man därigenom kanske sliter otillbörligt på människor. Jag har full förståelse för den försiktighet och avvaktan som det stora övertidsuttaget just nu speglar hos landets företagare och arbetsgivare. Man undrar om vändningen är hållfast. Det är därför som GAS behövs. Det är fråga om en reduktion av arbetsgivaravgiften på 15 procentenheter som ett generellt anställningsstöd gällande nyanställda under år 1994. Arne Jansson kritiserar åtgärden ur olika aspekter för att den inte skulle vara tillräckligt träffsäker. Men om den skulle specialdestineras så vore den ju inte generell. Det var just att stödet är generellt som är finessen. Det är glädjande att konstatera att efter teknisk justering med hjälp av socialförsäkringsutskottet av hur reduktionen skall genomföras har arbetsmarknadsutskottet en bred majoritet för att gasa på. Herr talman! I betänkande AU5 tas det vidare upp en rad förslag som jag inte skall gå in på, utan jag bara yrkar bifall till dem. Jag vill dock nämna några ord om att utskottets majoritet föreslår att regeringen bemyndigas att inom ramen för innevarande budgetårs anslag avsätta sammanlagt 600 miljoner kronor för reparation och om och tillbyggnad av kommunala fastigheter. Av denna summa skall 100 miljoner öronmärkas för äldreboende. De regler som finns i en särskild förordning om ombyggnadsbidrag för äldrebostäder gäller för dessa pengar. Det här är bra. De initiativ som AMS redan har tagit i syfte att begränsa varsel och uppsägningar i den kommunala och landstingskommunala sektorn är också bra.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

Herr talman! Jag vill korrigera Harald Bergström på ett par punkter. För det första togs både lag och justering av GAS fram i arbetsmarknadsutskottet och på dess kansli. För det andra utgår jag ifrån att det var en felsägning när Harald Bergström sade att propositionen om åtgärder mot ungdomsarbetslöshet och långtidsarbetslöshet också innehöll förslag om reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Det gjorde inte den här propositionen. Men den borde ha gjort det. Däremot innehöll betänkandet ett antal synpunkter och förslag på det området. Harald Bergström sade också att arbetsmarknadsläget har ljusnat och att åtgärder då måste dras ned. Anser Harald Bergström att arbetsmarknadsläget har ljusnat när det finns sammanlagt 580 000 öppet arbetslösa i kategori ett och två. Det är en ökning från 445 000 förra året till 580 000 i år. Kan det betraktas som att arbetsmarknadsläget har ljusnat? Det tycker jag är en märklig uppgift. Vidare sade Harald Bergström att det socialdemokratiska förslaget om ungdomspraktik kopplat till ett rekryteringsstöd inte är något bra förslag för att fasa in ungdomar på arbetsmarknaden. Betyder det att Harald Bergström också tillbakavisar det avtal som verkstadsindustrierna och Metallindustriarbetareförbundet har gjort? De har valt just den här konstruktionen för att säkerställa unga människor ett arbete inom den branschen. Harald Bergström att ALU-delegationen skall bevaka att arbetslivsutvecklingen inte får oanade proportioner och att den inte konkurrerar ut andra arbeten. Jag kan bara referera till några ledord i uppdraget till delegationen. Delegationen skall mobilisera näringsliv, kommuner och landsting. Den skall se till att man tar fram eftersatta områden för att göra insatser. Den skall organisera insatser och utarbeta program. För mig innebär detta något helt annat än att man ser till att man inte konkurrerar i andra verksamheter.
Herr talman! Jag beklagar felsägningen om proposition respektive betänkande. Herr talman! När det gäller en utfasning av ungdomspraktiken i en ljusnande arbetsmarknad sade jag att det gäller att vara vaksam, Ingela Thalén. Det finns säkra tecken på att arbetsmarknaden ljusnar. Då gäller det att vara vaksam, så att vi kommer rätt. Vi får inte vara för sent ute, inte heller för tidigt. Regeringen måste få instrument för att kunna vara vaksam på rätt sätt. Jag uppfattar det som att ALU-delegationen också skall se till att det inte blir för stora undanträngningseffekter. Om man bara så att säga kör ut arbetslösa i ALU-projekt osv. får man undanträngningseffekter. Men visst ligger det i delegationens uppgift att vara försiktig, så att man inte får oönskade effekter. Det uppfattar jag som en självklarhet. Ingela Thalén ställde en fjärde fråga om att mobilisera. Den hann jag tyvärr inte notera, så den får jag återkomma till.
Herr talman! Jag konstaterade också att Harald Bergström sade att regeringens förslag om att ta betalt för ungdomspraktikplatser, som utskottets majoritet nu ställer sig bakom, är ett förslag som man kan använda för att få ner nivåerna när det gäller ungdomspraktik. Jag tror att Harald Bergström och utskottsmajoriteten kommer att bli sannspådda fortare än man anar. Ett så krångligt system kommer att göra det omöjligt att över huvud taget få ut ungdomar i ungdomspraktik. Vår uppfattning om en bra åtgärd är att den skall stimulera ungdomar att gå in i en verksamhet som leder till en anställning, tillfällig eller fast. Därför vidhåller vi att rekryteringsstöd, på det sätt som vi har beskrivit, är en mycket bättre åtgärd. Jag har framför mig ett brev från Stockholms stads hantverksförening. Föreningen har skrivit till landshövdingen i Stockholms län och redovisat effekterna av bl.a. ALU-projekten för hantverkare och småföretagare. Det är ingen rolig läsning. Den stöder den socialdemokratiska uppfattningen att arbetslivsutveckling skall vara en sistahandsåtgärd. Den skall under inga omständigheter expandera på det sätt som sägs i det förslag som regeringspartierna och Ny demokrati nu stöder och som vi snart skall fatta beslut om.
Herr talman! Socialdemokraterna föreslår att man i stället för en finansieringsavgift för ungdomspraktik skall använda sig av rekryteringsstöd. Det torde väl vara en ännu krångligare väg att gå, om nu Ingela Thalén anser att finansieringsavgiften är krånglig. Såvitt jag har förstått skall det för var och en av ungdomspraktikanterna förhandlas fram ett rekryteringsstöd. När vi talar om stora volymer, torde detta bli ganska jobbigt för en redan hårt belastad arbetsförmedling. Ingela Thalén tog upp att finansieringsavgiften blir en broms för volymen. Men det var ju det jag sade i mitt anförande. Det får inte bli en broms. Avsikten är att regeringen skall ha möjlighet att följa förloppet, så att inte onödigt många ungdomar går sysslolösa framöver. Finansieringsavgiften kan uppfattas som en broms. Men i så fall skall den tas bort. Det var därför vi föreslog att regeringens bemyndigande skall utvidgas, så att regeringen får den möjligheten. Jag har inte läst brevet från Hantverksföreningen i Stockholm. Jag vet mycket väl att det finns de som kritiserar ungdomspraktiken. Faktum kvarstår att utvärderingar visar att en femtedel har fått fast jobb efter sin praktiktid. Är inte det värdefullt? De flesta jag har träffat har varit mycket belåtna med sin ungdomspraktik. Jag ser det som en god åtgärd som har gjort nytta i ett mycket besvärligt arbetsmarknadsläge.
Herr talman! Eftersom talmannen har begärt korta inlägg skall jag fatta mig kort. Harald Bergström tyckte att det var jättebra att man bemyndigade regeringen att vid behov justera ersättningsnivån för ungdomspraktik. Jag tycker att det är fel att ha det så. Vi motsätter oss också att man lägger fram ett förslag som innebär att man sedan skall treva sig fram och fråga sig om det är bra och om avgiften inte är för hög eller låg. Det är mycket bättre att man undersöker vad vi behöver för att stimulera, för att göra någonting på arbetsmarknaden, och lägger fram ett väl sonderat, grundlagt förslag än att man lägger fram sådana här trevande förslag. Det förslag som regeringen lägger fram innebär att man sedan kommer att fråga sig om det man har beslutat är bra. Sedan kanske man bestämmer sig för att det inte alls är bra och beslutar att sänka avgiften. Det kräver höga administrationskostnader. Det inger osäkerhet på marknaden. Företagen blir osäkra. Ungdomarna blir osäkra. Jag tycker att det är farligt med sådana här ogrundade förslag. Vidare säger Harald Bergström att finessen med GAS är att det är generellt. Vi har påtalat att faran med GAS är att det är generellt. Det är för lätt att missbruka. Jag sade i mitt tidigare anförande att GAS kommer att missbrukas fruktansvärt mycket. GAS skall inte vara generellt. Det skall krävas någonting för att få GAS. Det skall krävas någonting av företag och ungdomar för att de skall kunna få hjälp. Det skall inte bara delas ut pengar hit och dit, som GAS egentligen innebär.
Herr talman! Vi talade tidigare om bemyndigande för regeringen att hantera finansieringsavgiften för ungdomspraktikanterna respektive ett restitutionsförfarande. Vi har föreslagit ett bemyndigande för regeringen att hantera avgiften allteftersom volymen av ungdomspraktiken utvecklas. Nog tycker jag, efter den värdering jag har lyckats göra med mina enkla gåvor, att det är betydligt besvärligare med ett restitutionsförfarande. Ett restitutionsförfarande skulle innebära att företaget först betalar in finansieringsavgiften. Sedan gör staten en avräkning och betalar tillbaka. Det måtte väl vara enklare att ordna det som ett bemyndigande för regeringen att hantera finansieringsavgiften, punkt slut. Ungdomspraktikanternas skara får inte bli för liten om de arbetslösas skara är stor. Det gäller att få upp volymen i åtgärden. Beträffande GAS konstaterar jag att vi har motsatta uppfattningar. Jag tycker att det generella är det fina.
Herr talman! Tyvärr måste jag återkomma med en replik. Först skall finansieringsavgiften vara 1 000 kr. Sedan säger regeringen att det inte var bra. Då har man lärt sig att administrera ett system med en avgift på 1 000 kr. Sedan säger regeringen att 1 000 kr är för mycket. Då skall man göra om hela systemet och kanske ta en avgift på 270 kr. Att då ändra hela systemet för att i stället ta 270 kr kostar fruktansvärda pengar. Det blir detsamma i fas två, när man ändrar avgiften till 3 000 kr. Sedan säger man att 3 000 kr är för mycket och bestämmer sig för att ta 1 720 kr i stället. Avgiften kan ändras hit och dit. Den administration som bemyndigas regeringen att fritt förfoga över kan ta skrämmande proportioner.

Herr talman! Dagens debatt har berört ekonomi i stort, ordinarie arbeten och tillfälliga åtgärder via Arbetsmarknadsverket. Jag vill direkt inleda med att säga att det av flera skäl inte finns någon viktigare uppgift än att så snart det går komma tillbaka till en fullgod ordinarie arbetsmarknad. Det är bl.a. av mänskliga skäl, men också av ekonomiska skäl. Arbetslöshetsunderstöd i form av kontantstöd, mycket hög AMS-budget och förlorade skatteintäkter för kommuner, landsting och stat gör att det rör sig om höga siffror. Egentligen förstår vi oss inte på dessa miljarder. Men däremot går det att förstå om vi översätter siffrorna till drygt 2 000 kr per månad på var och en som arbetar. Det borde då vara av ett stort gemensamt intresse att snarast få det hela att krympa ihop ordentligt. Jag menar att det är viktigt att lära av misstagen.

Det går inte att komma ifrån att lärdomen finns att hämta i erfarenheterna från slutet av 1980-talet. Vi får inte göra om de misstagen. Då ökade industrins kostnadsläge så att den kom att ligga 20 % över konkurrentländerna. Detta ledde till att landet alldeles på egen hand gick rakt nedåt 1989. Men det doldes av byggbranschen som byggde kontor och hotell som i dag står i stort sett tomma. Detta i sin tur ledde fram till Odd Engströms nya arbete -- i stort sett alla banker och finansinstitut knäcktes. Det var egentligen bara Handelsbanken som höll någorlunda. Vissa år var det 0 % produktivitetsökning inom näringslivet. Under andra halvan av 1980-talet var inget år bättre än 2 %. Men det var tvåsiffriga löneökningstal. Jag säger inte att allt detta är socialdemokratins fel. Där fanns många aktörer. Men Ingela Thalén och andra verkar totalt ha glömt bort att det var Socialdemokraterna som regerade under spekulations-, inflations och fallskärmsekonomins tidevarv. Det är faktiskt sant -- om minnet är kort. I kompletteringspropositionen våren 1991 gjorde socialdemokratin en bedömning av framtiden. De bedömde då att det skulle bli en ökning av arbetslösheten. Jag vet inte om de inte förstod läget eller om det var valet som påverkade siffrorna, men arbetslösheten ökade tio gånger mer än vad som skrevs i dokumentet. Snöbollen var i rullning. Den var stor, och den blev större. Den nya regeringen fick ta hand om hela bollen. 600 000 jobb har försvunnit sedan 1989. Det är en förfärande hög siffra. Den internationella lågkonjunkturen rår för en del av dessa siffror. Men 1980-talets slut rår för många fler förlorade arbetstillfällen. Det hade gått bra att leva med en internationell lågkonjunktur om inte skutan i övrigt hade varit i olag. Jag tycker att socialdemokratin skall betänka detta i stället för att yttra demonstrationsslagord. Ingela Thalén är oroad över att Jacques Delors berömmer svensk arbetsmarknadspolitik. Den oron må vara hänt. Men viktigast är att återgå till ett läge där det finns ordinarie jobb. Under tiden måste man göra allt för att hålla arbetslinjen. Jag förstår inte Ingela Thaléns oro för Jacques Delors. När jag blev arbetsmarknadsminister sade Arbetsmarknadsverket att inte mer än 3 % skulle vara sysselsatta i åtgärder. Nu har vi den hittills högsta siffran av människor sysselsatta i tillfällighetsåtgärder. Infrastrukturinvesteringarna har fyrdubblats på årsbasis. Jag tycker inte att det är konstigt att EG-folket tittar på Sverige. Denna regering har långt större volymer att hantera än någonsin i Sverige. Jag beklagar att denna regering måste arbeta i detta ärvda klimat. Men så är läget. Ja, nu minskar antalet varsel kraftigt. Det verkar som om någon är rädd för det också. Antalet konkurser minskar dramatiskt. Det är bra. Det har varit ca 100 stora konkurser varje dag. Nu minskar både storlek och antalet dramatiskt. Antalet lediga platser ökar. Hela hösten har vi legat över 1991 års nivå då Socialdemokraterna regerade -- för att återigen påminna om det. Vi har t.o.m. nu på slutet varit över 1990 års nivå. Men egentligen är det en alldeles för låg nivå, och vi måste upp på en högre nivå. Exporten ökar i omfattning. Det kommer att komma många fina budskap redan runt jul, vid nyår och framåt på att exporten tar sig ordentligt. Sveriges handel går ihop för första gången på länge. Bytesbalansen går kanske ihop redan i år, men nästa år blir det överskott. Vi behöver det. Då har vi bara problemen inom landet att hantera och drar inte på oss stora nya utlandsskulder. Sedan har vi det allra viktigaste, vilket också är socialdemokratins verkliga svaghet. Den ränta riksbanken noterar pendlar mellan 6 och 7 %. För ett år sedan var räntan vansinnigt mycket högre. Detta låga ränteläge måste vårdas. Det är i ett bestående sjunkande ränteläge som företagen och enskilda personer vågar investera. Socialdemokratin är oroad över sparandet. Nivån ligger nu på 10 %. Egentligen är det inte fråga om ett sparande. Folk amorterar vad de lånade för mycket i slutet av 1980-talet. I den lössläppta ekonomins tidevarv handlade folk upp allt vad de tjänade in -- och 5 % ytterligare i några år i följd. Då blev folk skyldiga alldeles hemskt mycket pengar. Nu måste de betala. Tänk om socialdemokratin hade haft kraft att föra en politik som lockade till ett litet sparande redan då. Då hade inte folk behövt spara 10 % i dag, och konsumtionsläget skulle ha varit bättre. Även detta är ett tungt arv att bära från 1980-talet. Konkurrenskraften är den bästa någonsin. Vi vet att det är bra för exportindustrin. Men det är också bra för alla aktörer här hemma. Det är väsentligt svårare att slå ut svenska varor med hjälp av japansk eller tysk produktion. Företagen tar nu hem det de flyttade ut på 80-talet. Vet Ingela Thalén t.ex. att 90 miljarder kronor flyttades ut under de bästa 80-talsåren i investeringar utomlands. Tänk om ni hade haft förmågan att se till att de stannade i Sverige! Då hade vi inte fått detta tunga arv. År efter år var det på det sättet under 80-talet. Nu blir arbetslösheten svår trots att alla de 20 punkter som tagits upp pekar åt rätt håll. Produktiviteten ökar med 6 % i genomsnitt för näringslivet. Kommuner och landsting, som under hela 80-talet hade en negativ proudktivitetsutveckling, har nu en positiv produktivitetsutveckling. Detta är i och för sig en mardröm för mig med tanke på hur ni för debatten. Men det är en förutsättning för att Sverige långsiktigt skall stå starkt. Jag skulle önska att meddebattörerna kunde se och erkänna det. Övertid förekommer nu i större utsträckning än under den största överhettningen. Det tycker jag inte om. Men det är ett tecken på att en mängd saker är på gång. Jag har träffat en mängd storföretagsledare och varit på frukostar med småföretagare. De börjar nu tro så pass mycket på framtiden -- om ni inte skrämmer dem för mycket -- att de vågar börja byta ut övertiden mot ordinarie jobb. Jag tror att vi kommer att få se mycket av det. Det är exakt rätt tid att göra det nu, därför att det kommer att vara en bättre fart i ekonomin om ett halvår, om ytterligare ett år osv. Att döma av det socialdemokratiska förslag som nu lagts fram sitter socialdemokraterna verkligen med spenderbyxorna på. Den röda tråden är: Det är bra om varje åtgärd vi vidtar kostar mer. Men det är icke en hållbar politik när vi lånar så mycket. Min expert på Arbetsmarknadsdepartementet har räknat ut att merkostnaden bara på det här området är 14 miljarder kronor. Ert förslag är icke förankrat i verkligheten. Ni tror att det går att öka antalet beredskapsarbeten hur mycket som helst. Så är det inte. Jag träffade representanter för alla partier i De sade: Det går inte. Vi håller på att omstrukturera, och vi kan inte ta emot en mängd beredskapsarbetare. Man kan föreslå sådant på papper, men då har man varken träffat dem som jobbar i verkligheten eller någon annan. Det talades om att öka rekryteringsstödet. I dag gör Arbetsmarknadsverket uppgörelser i genomsnitt på 50 % rekryteringsstöd. Riksdagen har ställt sig bakom detta. Det skall man jobba allt man orkar med. Arbetsförmedlare, länsarbetsnämndsdirektörer och AMS-ledningen tror inte att det är sant när de ser ert förslag om 80 %. Ni ställer till det för oss, om förslaget skulle gå igenom. Eftersom stödet i dag i genomsnitt är på miljarder i onödan, bortkastat rakt i sjön. Skall vi stödja företagen på det sättet helt i onödan, Ingela Thalén? Jag tycker inte det. Det finns bättre sätt att använda pengarna på. Vad socialdemokraterna helt förtränger är att statens upplåning är det allvarligaste hotet mot lägre räntor, stärkt framtidstro och ökade framtidsinvesteringar. Att i det här läget sänka momsen skulle, tillsammans med den här typen av förslag, innebära kraftigt ökat budgetunderskott och färre ordinarie jobb, och egentligen också färre tillfälliga jobb. Det är en livsfarlig politik som ni står för i dag.
Sedan minst tre talare nu kraftigt har överskridit den tilldelade tiden ber jag att få upprepa talmannens uppmaning tidigare två gånger i dag att hålla den angivna tiden, för att undvika att vi behöver sammanträda under hela lördagen. Jag vill upprepa talmannens hemställan. Jag har enligt riksdagsordningen inte rätt att klubba av någon talare, utan detta är en ppmaning från talmannen därför att kammaren befinner sig i en utomordentligt allvarlig tidsnöd.
Herr talman! När Börje Hörnlund skall debattera ett aktuellt förslag och ge en relief till det förslaget har han vid varje av de senaste debatterna hoppat över de två senaste åren och ägnat sig åt 80-talet. Nu säger jag till Börje Hörnlund för åttonde gången -- för några timmar sedan var det sjunde gången -- att också Socialdemokraterna känner sitt ansvar för en del av utvecklingen under 80-talet. Jag måste påminna Börje Hörnlund om att det var Socialdemokraterna som var pådrivande i den skattereform som har varit gynnsam för förändringar i positiv riktning. De var också Socialdemokraterna som tog initiativ till att få fram de avtal som varit gynnsamma när det gällt att bl.a. stärka konkurrenskraften i näringslivet. Jag vill bara nämna dessa två exempel. Jag är inte alls oroad över att EG bedömer arbetsmarknadspolitiken i Sverige positivt. Jag är oroad över att den borgerliga regeringen avvecklar arbetslinjen i arbetsmarknadspolitiken. Det oroar mig. Börje Hörnlund säger, för vilken gång i ordningen har jag svårt att räkna just nu, att vi aldrig haft så stora volymer i arbetsmarknadspolitiken. Tacka sjutton för det! Vi har inte haft en sådan arbetslöshet sedan före kriget. Det är klart som korvspad att vi måste sätta in fler åtgärder i en situation som denna. Angående ljuspunkterna skulle jag vilja erinra Börje Hörnlund om företagarnas och branschernas reaktioner på Arosmässan häromveckan. Dessa talade sitt tydliga språk när det gäller Börje Börje Hörnlund säger att hans medarbetare har räknat ut det socialdemokratiska förslagets effekt och kommit fram till att det ökar budgetunderskottet med 14 miljarder. Då påstår jag att Börje Hörnlunds medarbetare räknat fel. Om budgetunderskottet trots allt skulle närma sig dessa tal, vill jag jämföra det med de 40 miljarder vi lånar till kontantstöd. Vår utgångspunkt är att växla passiva bidrag till aktiva insatser, Börje Hörnlund.

Herr talman! Angående siffran 14 miljarder, eller rättare sagt t.o.m. 14,1 miljarder, misstänker jag att jag inte sade att det var fråga om årseffekt. De två åtgärder som Socialdemokraterna och LO talar mest illa om i dag, ungdomspraktik och arbetslivsutveckling, ger fler jobb efter avslutad åtgärd än beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning. Enligt den senaste mätning som gjorts på tremånadersbasis ger de minst 50 % fler arbeten än andra åtgärder. Det är egentligen inte så konstigt. Man kommer till en arbetsplats, får visa upp sig, man är duktig, man får arbete. När det är begränsade ramar är det väsentligt att få så många som möjligt i åtgärder. När man har västvärldens högsta budgetunderskott och dessutom lånar det mesta till a-kassa och lönegarantifond är det viktigt att vara litet aktsam om statens finanser. Det är de kommande generationerna som annars får äta upp det. De får ändå tillräckligt att bära.
Herr talman! Det som Börje Hörnlund nu avslutade med tycker jag inte att han skall fortsätta att använda. Så grund analys av åtgärder får inte ens en borgerlig arbetsmarknadsminister använda så slarvigt. Tiden medger inte att i en replik gå in på detta, men jag skall återkomma till arbetsmarknadsministern i ett annat sammanhang för att diskutera detta slarviga sätt att gå igenom arbetsmarknadspolitikens olika åtgärder. Sedan vill jag ännu en gång påpeka för arbetsmarknadsministern att de socialdemokratiska förslagen innehåller resurser för andra områden än enbart arbetsmarknadsåtgärder, men de innehåller framför allt resurser till åtgärder som sätter männsiskor i arbete i stället för att de skall gå kvar i olika typer av kontantstöd. Samtliga dessa socialdemokratiska förslag avvisar regeringen, regeringspartierna och Ny demokrati. Det är en bitter sanning, arbetsmarknadsministern, att regeringen och arbetsmarknadsministern nu tar pengar från dem som är arbetslösa och ger till miljonärerna, dvs. miljonärskamraterna i storstan är viktigare än de arbetslösa i glesbygden. Börje Hörnlund, detta är den bittra sanningen.